Fru talman! Fördelen med den moderata politiken är att vi moderater inte behöver ändra kurs bara för att Expressen kommer sättande med braskande rubriker. Vi kan hålla samma raka linje hela tiden därför att den håller. Hans Andersson är mycket upprörd över att ett antal personer i Sverige har hyggliga löner och bra villkor. Varför skall de ha det så bra när inga andra människor har det så? undrar han. Det är inte sant, Hans Anderson! Det finns väldigt många människor som har det väldigt mycket bättre. I en internationaliserad/globaliserad värld kan inte Sverige fortsätta med villkor som alltför mycket avviker från andra länders. Hans Anderssons väljare må tycka att det är för stora inkomstskillnader i vårt land. Mina väljare och många ekonomiska experter anser att Sveriges problem snarare är motsatsen, nämligen att det är den sammanpressade lönestrukturen som utgör ett mycket stort problem och som gör att Sverige har svårt att behålla egen hög kompetens eller att dra till sig utländsk kompetens. Vad tror Hans Andersson händer när de här cheferna inom den offentliga sektorn slår i det av Vänsterpartiet bestämda lönetaket?

Jag får påminna ledamöterna om att vi här i kammaren undviker att diskutera enskilda förhållanden och privata angelägenheter. Det är principen.
Fru talman! För debattens skull vore det bra om Hans Andersson lyssnade på vad jag faktiskt säger. Jag har inte någon gång talat om anständiga löner, för det anser jag inte att jag över huvud taget bör uttrycka någon uppfattning om när det gäller det privata näringslivet. Däremot har jag sagt att lönerna måste på grund av skattetrycket i vårt land ligga ganska högt om människor efter skatt skall få behålla en anständig andel av sin lön.

Jag tror att förnuftiga människor löser det här alldeles utmärkt bra utan att Hans Andersson och jag behöver sitta här och utdela politiska pekpinnar.

Fru talman! Frågor rörande oskäligt höga chefslöner och avgångsvederlag diskuteras just nu i den allmänna debatten, och detta är helt naturligt.

Fru talman! Det betänkande vi nu diskuterar berör statliga arbetsgivarfrågor. Dessa har vi haft uppe ett antal gånger under de senaste åren. Från Kristdemokraternas sida har jag också ett antal gånger påtalat att regeringen inte lever upp till de uttalanden som riksdagen har gjort om att chefer i statlig verksamhet inte skall ha löner som kan anses vara orimliga. Ministrar har ju t.o.m. hållit med om den här kritiken i enskilda fall, precis som Hans Andersson sade. Ändå, fru talman, fortsätter regeringen att sluta avtal på lönenivåer som måste anses vara orimliga. Om detta har jag och Barbro Johansson skrivit ett särskilt yttrande. För min del kommer jag att återkomma i frågan så länge regeringen inte lever upp till vad Sveriges riksdag har uttalat. Fru talman! I dessa dagar måste debatten vidgas, eftersom betänkandet också behandlar motionskrav som rör det privata näringslivet. De senaste veckorna har begreppet fallskärmsavtal på nytt uppmärksammats. När näringslivets främsta företrädare ordnar fallskärmar, som av nästan alla måste ses som uttryck för girighet, åt varandra skadas värdegemenskapen i samhället. Klyftorna och motsättningarna ökar, vilket också skadar marknadsekonomins funktionssätt. Samtidigt med fallskärmsdiskussionen har också på nytt uppmärksammats missbruk av offentliga medel - missbruk från politiskt förtroendevalda. Fru talman! Utgångspunkten för oss förtroendevalda måste vara att på effektivast möjliga sätt använda de gemensamma skattekronor som finns till förfogande. Det måste understrykas att politikeruppdraget är ett förtroendeuppdrag där man har att förvalta allas våra gemensamma tillgångar. Fallskärmar i bemärkelsen att politiker som slutar sina förtroendeuppdrag får ersättningar utöver normala pensionsavtal måste avvecklas. Visstidspensioner som fortfarande lever kvar är ett exempel på en företeelse som jag menar måste bort. Utgångspunkten för näringslivet bör vara att delta i den allmänna etikdebatt som förs i samhället i övrigt. Detta borde leda till slutsatsen att det är arbetsprestationen som skall premieras, och inte det faktum att man misslyckas eller slutar sitt arbete som skall ge en kraftig effekt i den egna plånboken. Fallskärmarnas negativa inverkan på lönebildningen, som är så central ur sysselsättningssynpunkt, får inte heller underskattas. Det bästa är naturligtvis om politiker, direktörer och andra ledare på egen hand kommer fram till slutsatsen att det måste finnas ett rimligt samband mellan prestation och ersättning. Kommer man inte till en sådan slutsats så krävs det skärpta regler. Det bästa vore att se över lagar, avtal och andra spelregler i syfte att försvåra, och om möjligt förhindra, orimliga avtal. Fru talman! Jag vill påpeka att vi från Kristdemokraternas sida i den här diskussionen har lyft fram det exempel som finns från Norge. I Norge har regeringen, som leds av en kristdemokratisk statsminister, tillsatt en värdekommission som skall diskutera företeelser som etik och moralfrågor, våldet men också girigheten. Man skall försöka få ut den diskussionen brett bland folket och folkrörelserna, idrottsorganisationerna och näringslivet. Man har börjat få i gång debatten väldigt tungt i det norska samhället. Vi vill peka på detta som ett exempel. Vi kanske borde göra på ett motsvarande sätt här i Sverige, så att vi får en folklig diskussion som kan leda till en uppstramning på det här området. Fru talman! I betänkandet behandlas också diverse andra frågeställningar. I reservation 4 markerar vi från Kristdemokraternas sida att staten måste vara ett gott föredöme som arbetsgivare, avseende att man underlättar manliga anställdas möjlighet att ta föräldraledigt. Detta skall göras för att öka förutsättningarna för barnen att få mer tid tillsammans med sin pappa. I reservation 5 markerar vi tillsammans med Folkpartiet statens ansvar vad gäller att få bort löneskillnaderna mellan män och kvinnor. På denna punkt vet vi genom refererade undersökningar att man inte ens i Regeringskansliet har lyckats. Jag tycker att det är litet konstigt att utskottsmajoriteten i denna fråga inte vill vara mer pådrivande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! Detta ärende handlar om åtta motioner från den allmänna motionstiden hösten 1997 som rör den statliga personalpolitiken. Motionerna gäller bl.a. löner och andra förmåner till chefer inom den statliga sektorn, rekryteringen av anställda med utländsk bakgrund samt vissa frågor med anknytning till jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag vill börja med att betona det som jag sade i den förra debatten, nämligen att personalen är den viktigaste resursen som arbetsgivaren har. Jag vill också betona att staten har ett stort ansvar att vara en god förebild när det gäller personalpolitiken och alla dess områden. Jag vill också påstå att den socialdemokratiska regeringen och utskottet under de senaste åren också har tagit initiativ till olika åtgärder i den statliga personalpolitiken. Motionen från Vänsterpartiet som handlar om begränsningar av löner m.m. till chefer inom den statliga sektorn har varit föremål för utskottets bedömning tidigare, och debatterats här i kammaren flera gånger. Utskottsmajoriteten har tidigare starkt betonat att vi inte vill höra talas om provocerande höga löner till chefer, som dessutom kanske varit försumliga eller på annat sätt misskött sitt arbete. När man lyssnar på Hans Andersson här i dag få man faktiskt uppfattningen att han tror att ingenting har hänt. Men vi kan vidhålla att det ändå har hänt en hel del saker och ting på detta område under det gångna året. Utskottet vidhåller vidare att det dock i vissa fall finns skäl att avtala om bättre förmåner än de som gäller för en majoritet av cheferna i statliga förvaltningar. Jag kan också med glädje konstatera att enligt uppgift som utskottet har inhämtat från Finansdepartementet pågår för närvarande försök till omförhandlingar av löner och andra förmåner som är mer generösa än vad regeringens riktlinjer anger. Vidare pågår också en uppföljning av de riktlinjer som regeringen beslutade om 1996. Vänsterpartiet föreslår också i sin motion att regeringen skall föra samtal med det privata näringslivet i dessa frågor. Frågor om löner och andra förmåner inom det privata näringslivet ligger utanför de statliga arbetsgivarfrågorna, och därmed också utanför riksdagen. Men det är mycket konstigt att näringslivet beviljar sina egna chefer i toppen orimliga löner och pensionsavtal. Samtidigt pågår avtalsförhandlingarna. Detta gör att löntagarna blir irriterade över att näringslivet inte tar sitt samhällsansvar och därmed försvårar måttfullheten i lönebildningen. Juan Fonseca tar i sin motion upp frågan om invandrarnas andel av statliga tjänster. Barbro Johansson tar upp jämställdhetsarbetet inom staten. Som jag tidigare har sagt bör staten vara ett föredöme som arbetsgivare, inte minst när det gäller invandrare och jämställdhetsarbete. Mångfalden i sig kan leda till en högre kvalitet och kompetens på arbetsplatserna. Det är viktigt att invandrare med en bra utbildning och kunskaper ges möjligheter att komma in i arbetslivet och öka internationaliseringen på arbetsplatserna. Därmed får man tillgång till kunskaper i språk och erfarenheter av andra kulturer. Utskottet känner oro över den höga arbetslöshet som råder bland t.ex. Utskottet menar därför att det är önskvärt att antalet anställda med utländsk bakgrund ökar inom den statliga sektorn. Riksdagen har även tidigare uttalat sig positivt om tankegångarna att staten bör eftersträva en ökad etnisk mångfald i statsförvaltningen. Nu senast var det i ett betänkade 1997/98 från socialförsäkringsutskottet, Sverige, framtiden och mångfalden Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Hans Andersson! Regeringen bestämmer lönerna för chefstjänstemännen inom regeringen och de olika myndigheterna. Däremot bestäms lönerna i Svenska Spel av dess styrelse. Jag har den förhoppningen att man i den utvärdering som Finansdepartementet gör också tittar på lönerna när det gäller statliga bolag. Jag kan i princip hålla med Hans Andersson om att statsministerlönen skulle kunna vara en riktlinje. Men man måste också komma ihåg att det är två parter inblandade i avtalsförhandlingarna och i förhandlingar om löner. Det är naturligtvis så, som Hans Andersson säkert känner till, att när man skall förändra redan ingångna avtal vill den andra parten ha någonting på köpet för att man skall kunna förändra saker och ting. Jag välkomnar den debatt som har varit om orimligheter i chefernas lönesättning i näringslivet och även detta med fallskärmsavtalen. Det är bra att den debatten kommer upp. Tyvärr är det så att vi här i riksdagen inte kan göra så mycket åt detta annat än att bilda opinion mot sådana företeelser.

Fru talman! Hans Andersson! Jag har inte kompetens och kunnande för att här i dag uttala mig om skatteinstrumentet, de höga lönerna och fallskärmsavtalen. Vänsterpartiet har lämnat en motion om att regeringen skall ta upp diskussionen med det privata näringslivet. Jag tycker att Vänsterpartiets motion slår in öppna dörrar. Statsministern, Ulrica Messing och kulturministern har i olika sammanhang debatterat och skrivit artiklar om dessa löner. De har också tagit starkt avstånd från detta, samtidigt som väldigt många politiker i både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna diskuterat de här frågorna. Jag tror att vi i sak är helt överens med Hans Andersson. Det skulle också ha hjälpt till mycket mer i den här frågan, om ni hade tillstyrkt motionen och sagt att regeringen skall ta upp diskussioner. Det är nämligen redan gjort.
Fru talman! Paavo Vallius sade från talarstolen att den socialdemokratiska regeringen har tagit ett initiativ innebärande att cheferna inte skall ha de här höga lönerna och att det inte skall vara några kompisavtal - låt mig kalla det så. Paavo Vallius sade också att mycket har hänt. Jag är väldigt nyfiken på att få veta vad som har hänt. Kan vi få något konkret besked om det? Paavo Vallius pratade också om jämställdhetsarbetet och om mångfaldsaspekten, att man skall kunna anställa personer med annan bakgrund än den svenska. Jag tycker att vi verkar vara överens, men vi måste också få se att det blir något resultat i handling. Det gäller både beträffande löneskillnader och avseende jämställdhet mellan kvinnor och män. Vad är det som kommer att ske? Gäller det t.ex. en handlingsplan, som nämndes i Hans Anderssons anförande? Jag förstår att Paavo Vallius är glad i dag, men vi kan vara ledsna.
Fru talman! När det gäller vad regeringen har gjort beträffande lönerna är det, som jag tidigare nämnde från talarstolen, så att Finansdepartementet håller på att omförhandla de löner och avgångsvederlag som finns. Dessutom gör man en utvärdering av hur det beslut som riksdagen tog 1996 har följts upp. Vad gäller jämställdheten håller Ulrica Messing på att titta närmare på lönestatistik och arbetsvärdering för att se hur det förhåller sig med löneskillnaderna. Vi väntar på en proposition om hur regeringen tänker tackla de här problemen. Jag tror alltså att vi har en ganska bra bild av vad som håller på att hända.

Fru talman! Jag vill först instämma i Hans Anderssons anförande med anledning av det här betänkandet om orimliga chefslöner och fallskärmar. Jag tänker själv uppehålla mig vid reservation nr 6, där vi pekar på det orimliga förhållandet att det förekommer en lönediskriminering av kvinnor inom den statliga sektorn. Jag har gått igenom SCB:s lönestatistik för 1996. Det har ännu inte kommit någon lönestatistik för 1997. Statistiken är uppdelad på sektor, ålder, yrke och kön. Det visas i den att kvinnorna inom den statliga sektorn i yrke efter yrke - med ett enda undantag, nämligen för köksbiträden - konstant ligger under männen i samma yrkeskategori och inom samma område när det gäller lön. Det handlar i de flesta fall om en differens om 1 000-2 000 kr. Det finns också exempel på mindre och större inkomstskillnader, men medianen ligger någonstans där. Jag tycker att det här är ganska uppseendeväckande år 1998. Kvinnomaktsutredningen skriver i sitt betänkande SOU 1998:6: "Den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns timlöner är knappt 25 %. Man kan också säga att kvinnors genomsnittliga timlön är ca 80 % av männens. Denna löneskillnad har varit relativt stabil sedan början av 1980-talet efter att under 1960 och 1970-talen ha krympt." Utredningen konstaterar vidare att löneskillnaderna varierar mellan olika yrkesgrupper och olika sektorer men att skillnaderna i lön mellan kvinnor och män inte kan förklaras med olikheter i utbildning och arbetslivserfarenhet. Det finns alltså en lönediskriminering som är baserad på kön. I Sverige 1998 får kvinnor fortfarande lägre lön på grund av kön. Den statliga sektorn är en stor kvinnoarbetsplats. Där arbetar nästan 100 000 kvinnor. Jag menar att staten har ett ansvar för att motverka sådana här löneskillnader. Detta är den problematik som vi lyfter fram i vår motion. Utskottets majoritet avstyrker dock motionen och hänvisar till jämställdhetslagens krav på kartläggning, till att Arbetsgivarverket givit ut en policyskrift i frågan och till att det pågår ett partssammansatt arbete för att få bort osakliga löneskillnader. Vad man säger är att man vill vänta och se. Vi hörde nyss också Paavo Vallius säga precis detsamma: Vi vill vänta och se. Det pågår en kartläggning. Man har räknat ut att om vi skall vänta och se, kommer det att dröja över 100 år innan de här osakliga löneskillnaderna är borta. Vi har redan väntat årtionde efter årtionde. Lönesättningen har varit könsdiskriminerande trots att parterna - det handlar om både arbetsgivare och fackliga organisationer - säger sig arbeta mot lönediskriminering. Jag hade själv tillfälle att i slutet av 80-talet och början av 90-talet ta in dokument både från arbetsgivarorganisationer och från fackliga organisationer för att studera deras policy i den här frågan. Det fanns också en sådan. Man skulle aktivt motverka löneskillnader på grund av kön. Tio år senare kvarstår löneskillnaderna. Man har alltså länge haft de här dokumenten, men trots det har löneskillnaderna mellan män och kvinnor varit konstanta ända sedan 60-talet. Jag måste säga att jag är förvånad över socialdemokraternas passiva hållning i den här frågan. Vad vi begär från Vänsterpartiet är dels att Statens arbetsgivarverk skall utveckla sin policy, i den mån den inte är tillräckligt klar, dels och framför allt att Statens arbetsgivarverk utarbetar en tidsplan för när man skall komma till punkt med de här osakliga löneskillnaderna och denna lönediskriminering. Något som jag har lärt mig är att man, om man vill ha resultat, måste upprätta en tidsplan för när saker och ting skall vara gjorda. Det går då inte att, som i det här fallet, skjuta fram frågans lösning i 30 år eller mer. En tidsplan skulle innebära att den process som majoriteten påstår är i gång skulle påskyndas. Den skulle öka trycket på Statens arbetsgivarverk att aktivt vid löneförhandlingar lägga ut löner så att kvinnor ej längre diskrimineras på grund av kön. Jag menar att staten har ett ansvar i den här frågan och även att staten har ett redskap i den här frågan, nämligen Statens avtalsverk. Jag tycker att det är synd att socialdemokraterna visar en sådan underlåtenhet i den här frågan och hänvisar till fortsatta kartläggningar och utredningar, sådant som vi faktiskt har i dag. Vi vet hur det ser ut. Vi har fått Kvinnomaktsutredningens betänkande. Fru talman! Jag hade tänkt yrka bifall till reservation nr 6, eftersom det här är en viktig fråga, men av hänsyn till kammarens tid avstår jag från det. Jag står dock givetvis bakom denna liksom bakom andra reservationer från Vänsterpartiets sida i betänkandet.

Fru talman! "Huden är människans antenn mot omgivningen. Vad händer med huden som utsätts för mikrovågor som kan passera stål och betong? Forskning visar att mikrovågor från mobiltelefoner kan påverka celler och djur skadligt och öka risken för cancer. Utbyggnaden av mobiltelefonin och alltmer elektronisk utrustning i bostäder och på arbetsplatser innebär att vi alla utsätts för ett gigantiskt fullskaleexperiment ur hälsosynpunkt. Forskare hävdar att celler hos människan kan uppfatta saker som vi fortfarande inte vet. Det finns ett fysikaliskt samband mellan elektromagnetiska fält och stresshormoner. Barn är inte lika 'hårdhudade' som vuxna." Så inleds en Centerinterpellation som är ställd till socialministern om de människor som drabbats av elöverkänslighet. Det skall bli intressant att se vad socialministern kommer att svara på de frågorna, vad hon tänker vidta för åtgärder och hur hon kommer att agera för att dessa problem skall tas på allvar i samhället. Frågan om elöverkänslighet har vi inte i dag mött för första gången under denna mandatperiod i bostadsutskottet. Den har varit med under hela mandatperioden. Händer det inget på detta område inom en snar framtid kommer vi från Centerpartiet på olika sätt att ta upp den här frågan igen. I detta betänkande svarar utskottet på Centerpartiets partimotion. Hela tre sidor är ägnade åt den frågan. Jag skall inte redovisa allt, men jag vill framhålla att det är positivt att hela utskottet nu har insikten att det är ett stort problem som det måste göras något åt. Boverket har fått i uppdrag att se på frågan, och vi väntar på en slutrapport i mars månad detta år. Den kommer alltså mycket snart. Rådet för arbetslivsforskning har också ett uppdrag som handlar om forskning kring överkänsligheten. Jag tycker att det är bra, men jag vill betona det som är allra viktigast: När det kommer fram åtgärdsförslag måste det till praktiska tillämpningar som gör att människor får hjälp och råd med sina allvarliga problem. Fru talman! En annan fråga i detta betänkande handlar om tillgängligheten för funktionshindrade. Där anser jag att riksdagen klart bör uttala att vårt samhälle skall vara tillgängligt för alla. Det skulle vara nyttigt om vi riksdagsledamöter en dag på allvar skulle ta en runda i våra hemkommuner och se hur det är möjligt att komma fram rullstolsbunden eller med en bindel för ögonen, eller kanske båda delarna. Efter en sådan runda tror jag inte att den här frågan skulle behandlas som den görs i dag. Det behövs tillsättas en parlamentarisk utredning med uppdrag att lägga fram förslag till en lagstiftning mot diskriminering av funktionshindrade. Varför kan vi inte få enighet om det? Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 3. Under den föreslagna rundan skulle jag också vilja rekommendera besök på några skolor och dagis där våra barn vistas under större delen av sina unga år. Ta en titt på ventilationsanläggningarna. Kontrollera med personalen hur det är med allergierna. Utvecklingen på ventilationsområdet är inte för god och tar inte tillfullo hänsyn till att människor skall må bra även inomhus. Jag kan försäkra er att när ni börjar titta på de frågorna och börjar ställa frågor får ni tillbaka en mängd brev och samtal. Somliga är positiva därför att ni tar er tid för dessa frågor. Men det finns också åsikter från väldigt uppretade personer som tycker att vi riksdagsledamöter skall ägna oss åt andra saker. Jag har i min motion krävt en översyn av gällande bestämmelser för ventilationsanläggningar. Jag brukar inte ta till hårda ord mot utskottet, men jag tycker att det är fegt att inte göra en översyn när vi vet att allergierna ökar bland barn och ungdom. Vi har också i utskottet fått redovisat för oss vad det innebär att t.ex. ha en alltför torr luft i vår innemiljö. Där frodas bakterierna, och människorna mår dåligt. Jag säger som Ingrid Burman. Jag hade tänkt att yrka bifall till även denna reservation, men jag gör inte det av tidsskäl. Däremot yrkar jag bifall till motion 11 under mom. 16. Den motion som Centerpartiet har väckt handlar om staden, om tätorten. Den är faktiskt för många av oss vår hembygd. Centerpartiets politik, med betoning på en bra miljö i ett nära och decentraliserat samhälle som skapar trygghet för människor, har sin plats i staden likaväl som på landsbygden. Det område i vår motion som besvaras i detta betänkande handlar om ett ökat producentansvar för byggsektorn och ett bibehållet offentligt ansvar för övergripande forskning och utveckling. Producentansvaret har fått ett genomslag hos byggbranschen, och intresset för kretsloppsfrågor, byggmaterialfrågor och återvinning ökar glädjande nog. Men staten får inte tappa taget. Det måste finnas ett övergripande ansvar för stadsmiljöns och bostädernas utformning. Det behövs en helhetsbild där olika aktörer samarbetar. Staten, kommunen och byggbranschens aktörer måste, tillsammans med det lokala medborgarinflytande som vi i Centerpartiet vill se mer utav, samverka så att vi får en verkligt bra stadsmiljö. Jag vet att vi inte har städer längre utan enbart kommuner. Men jag är övertygad om att vi alla fortfarande vet var staden finns. Det är kanske dags att återuppväcka och använda begreppet stad igen, men det är en annan fråga, fru talman, som jag återkommer till en annan gång. Till sist, fru talman, vill jag bara säga att jag naturligtvis står bakom Centerpartiets alla reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Allra först vill jag instämma i det Rigmor Ahlstedt sade om elallergi och mobiltelefonsändare. Jag förde en interpellationsdebatt om det här i kammaren i går. Jag skall inte upprepa det jag då sade. Men nu skall äntligen Socialstyrelsen göra en översyn, vilket jag välkomnar. Detta betänkande behandlar ett antal motioner som tar upp egenskapskrav på byggnader. Utskottet gör ett viktigt tillkännagivande till regeringen angående översyn beträffande lågfrekvent buller. Jag tycker också i övrigt att mycket i betänkandet har bra skrivningar på ett flertal motionsförslag som här behandlats. Men det är ett område jag vill ta upp där jag känner en otålighet. Det gäller tillgängligheten för funktionshindrade, som tas upp i reservation 2, en fyrpartireservation från Folkpartiet, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med krav på ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Vi har debatterat denna fråga många gånger tidigare i utskottet och här i kammaren. Jag skall inte upprepa allt vi anfört. Men vi släpar numera i Sverige efter många andra länder när det gäller tillgängligheten i gatumiljö, trafiken och allmänna lokaler. Det finns andra länder, exempelvis USA, som har en mycket sträng lagstiftning när det gäller framkomlighet i gatumiljön, trafik och kollektivtrafik. Jag skulle vilja uppmärksamma kammaren på att Handikappombudsmannen i samarbete med SCB har undersökt landets kommuner. Den rapport jag håller i handen visar följande. Man ville ta upp frågan om tillgängligheten med utgångspunkt i FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Enkäten gick till landets samtliga kommuner. 93 % svarade, men 13 kommuner svarade över huvud taget inte. Jag vill här ta upp några delar ur den. 1. Endast sexton kommuner har fasade trottoarkanter vid samtliga markerade övergångsställen. 2. Endast 35 kommuner har genomfört en minimal anpassning för rörelsehindrade för att de skall nå allmänna bibliotek. 3. Nästan var fjärde lokal där kommunfullmäktige håller sina sammanträden uppfyller inte minimala krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta innebär i praktiken att många handikappade stängs ute från en central del av den svenska demokratin. 4. Mer än hälften av kommunerna har inte ens ett handikappolitiskt program. 5. 65 % av landets kommuner rådfrågar sällan eller aldrig ett handikappråd eller hör en handikapporganisation i ett tidigt skede för att få yttra sig. Det här pekar på brister i många kommuners långsiktiga arbete med att förverkliga de målsättningar som vi många gånger har talat om här i riksdagen. Denna kritik riktar sig självfallet både till den föregående regeringen och till den nuvarande regeringen för att Sverige inte har lyckats med att leva upp till de regler och målsättningar som bl.a. finns i FN:s standardregler om delaktighet som vi har undertecknat. Kommunernas ansvar för frågor som rör personer med funktionsnedsättning har genom åren blivit allt större. Vi debatterar i riksdagen, men det händer väldigt litet. Dessa standardregler som FN har antagit säger Sveriges utrikesminister Lena Hjelm-Wallén skall var utgångspunkten för Sveriges handikappolitik. Det är denna otålighet som jag känner som gör att vi stöder reservation 2, att gå på ett tillkännagivande till regeringen. Jag tror nämligen att det enbart är med lagstiftning som vi kan göra förändringar som gagnar de handikappade och som gör att vi kan komma i takt med andra länder som har jobbat mer målmedvetet med detta. Det här tycker jag är väldigt viktigt. Fru talman! Jag skall korta ned anförandet något för tids vinnande. Men som jag nämnde debatterade jag grundligt i går kväll mobiltelefonsändare, som berörs i reservation 1. Jag blev då tillförsäkrad att Jag vill också yrka bifall till reservation nr 10, som vill ha en ljudklassning av lägenheter, bostäder. Majoriteten av utskottet har en ganska bra skrivning också om detta förslag. Men jag skulle med reservationen vilja trycka litet mer på behovet av information för att använda den möjlighet till svensk standard som redan finns när det gäller ljudklassning av bostäder. Det är viktigt att också få litet press på fastighetsägarna att visa upp vad de har för ljudisolering i fastigheterna. Fru talman! Jag nöjer mig med detta.

Fru talman! Visionen om ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle börjar nu omsättas i verkligheten på olika sätt. Medel avsätts i en ekologisk omställningsfond för kommunerna - kretsloppsmiljarden, Östersjömiljarden m.m. Allt detta är bra men måste tydliggöras genom lagstiftning för att staka ut riktningen för de åtgärder som fortsatta medel skall användas till. Vänsterpartiet viktiga krav för att omställningen till det ekologiskt och socialt hållbara samhället på sikt skall kunna förverkligas. Kraven är inte nya, men har av en riksdagsmajoritet avvisats i andra sammanhang. Det är bara att beklaga detta och hoppas på en förändrad syn på frågorna hos den riksdagsmajoritet som nu råder eller hos den nya som kommer att gälla i höst efter valet. Att funktionshindrade ges möjligheter att ta sig fram obehindrat i den byggda miljön är en rättighet enligt den konvention som Sverige har skrivit under och drivit fram i FN. När det sedan gäller genomförandet i Sverige har det hela gått i stå. Ett färdigt lagförslag om att enkelt åtgärdade hinder skall vara undanröjda till år 2005 har lagts i byrålådan och ersätts med utredning på utredning och fina skrivningar om att kommunerna bör genomföra tillgänglighetsprogram och att de med hjälp av olika skrifter nog skall bli så upplysta att de förstår att de måste göra något. Tyvärr blir det mesta bara förhoppningar, Rune Evensson. Det blir ju inte bättre av att Rune Evensson i debatten senast sade att kommunerna är skyldiga att upprätta tillgänglighetsprogram. När en företrädare för utskottsmajoriteten inte förstår sina egna skrivningar är det naturligtvis ett problem, eller också bluffar han för att det skall låta kraftfullt och handfast. Sanningen är ju en helt annan. I Handikappombudsmannens rapport till regeringen för 1997, som jag fick i min hand i dag, kan man läsa följande: Det finns stora brister i offentliga lokalers och allmänna platsers tillgänglighet. Drygt hälften av kommunerna saknar handikappolitiskt program, och allt tyder på att det finns många kommuner som inte arbetar med detta. Dessa kommuner behöver en tydlig signal från statsmakterna om att tillgängligheten är ett prioriterat område. Att då ge Boverket ytterligare utredningsuppdrag är inte en sådan tydlig signal.

Detta är tydliga och raka besked. Rune Evenssons svar är som vanligt luddiga. Frågan om miljö och kvalitetsmärkning av bostäder är naturligtvis också ett led i utvecklingen mot ett samhälle i ekologiskt hållbar utveckling. Även här pågår en massa utredningsuppdrag, och det är väl bra. Men de förändras och kompletteras hela tiden, så att tiden för ett genomförande ständigt skjuts framåt. Det är dags att bestämma sig för när en lag om miljö och kvalitetsmärkning skall börja gälla. Den kan inte ses som en slutprodukt utan kommer naturligtvis att förändras och förbättras över tiden. Det viktiga är nu att frågan fokuseras och att märkningen kommer i gång. Det pågår ju redan försök på frivillig väg. Inom ramen för den ekologiska omställningsfonden kommer en rad ombyggnationsprojekt att ske utifrån synen att de skall vara ekologiskt hållbara. Därför hade det varit bra om det hade funnits en lagstiftning som klargjorde hur detta skall gå till. BVL, lagen om tekniska egenskapskrav, 2 § bör kompletteras så att den omfattar krav på en ekologisk kretsloppstillämpning i sin helhet. Boverket bör ges i uppdrag att utarbeta tillämpningsföreskrifter utifrån den kompletterade lagtexten. Målet bör vara att de kan tillämpas inom de närmaste fem åren. Ekologisk omställning utan definitioner av vad som menas med ekologisk kretsloppstillämpning och hur man skall ställa om till ekologiskt och socialt hållbara boendemiljöer blir naturligtvis bara vackra ord utan krav på innehåll. En ganska diffus hållning till begreppen ger risk för en felaktig användning av investerade medel. Sätt fart på den här processen! Man kan naturligtvis inte få fram helt färdiga eller fulländade produkter, men det ger ändå en bra plattform att utgå ifrån. Det är ju t.ex. så man måste se på lagstiftningen om den nya miljöbalken. Till sist, fru talman, några ord om den nya byggprocessen med ett utökat ansvar för byggherren. I vår tidigare debatt i kammaren i frågan citerade jag några deltagare på ett seminarium om byggprocessen, anordnat av Sveriges Arkitekters Riksförbund. Det var inte bara kritiska röster från arkitekter utan också från stora entreprenörer som framfördes - delvis med litet olika utgångspunkter. Boverkets utvärderingar av frågan förstärker denna bild. Många kommunala handläggare anser att projekteringssamråd är önskvärda åtminstone i större ärenden. Boverket påpekar att frivilliga s.k. församråd ibland initieras av byggherren. Vidare konstaterar man att obligatoriska s.k. församråd knappast är möjliga att genomföra inom nuvarande lagstiftningsram. Boverkets förslag blir då att kvalitetssäkring och kontroll av projekteringen skall tas upp till behandling under byggsamrådet - även om projekteringen är genomförd. Det är en märklig slutsats, eftersom den innebär att projekteringen först skall avslutas, och sedan skall man riva upp den om det visar sig att den innehåller fel och brister. Det skall också väldigt mycket till innan en byggnadsnämnd stoppar en projektering och därmed riskerar en försening av byggstarten. Det kostar naturligtvis pengar. Den rätta vägen är naturligtvis att redan i början av projekteringsfasen se till att frågor om tillgänglighet, materialanvändning och tekniska lösningar blir beaktade på rätt sätt. Det måste alla tjäna på. Det gäller både byggherren, som annars riskerar förseningar i byggprojektet, och samhället, som får en byggnation som motsvarar de krav som går att ställa och slipper förändringar av redan genomförda projekt till onödiga kostnader. Att inte tillmötesgå Vänsterpartiets krav i denna fråga är oförsvarbart. Med detta, fru talman, yrkar jag, för att vinna tid åt kammaren, endast bifall till reservationerna 2 och 6. Men jag står naturligtvis bakom alla mina reservationer.

Fru talman! Många har engagerat sig i frågorna kring elektriska och magnetiska fält. Den här ohälsan håller, skulle jag vilja säga, på att utvecklas till ytterligare en ny folksjukdom. Vi känner till symtomen och vi vet när de uppträder; i vilka omgivningar och situationer. Men orsakssambanden är forfarande oklara. Det behövs en intensiv forskning som inkluderar alla tänkbara förklaringsmodeller. Kanske är det just i helhetssynen, kombinationen av många orsaker, som lösningen finns. Men vi har ingen aning ännu. Vi vet ingenting. Utskottet vill ha en intensifierad forskning samtidigt som åtgärder sätts in grundade på nuvarande erfarenheter. Det är bra. Frågan gäller, som det står i betänkandet, hur forskningen på det här området skall bedrivas och vilka åtgärder som det är möjligt och lämpligt att vidta. Utskottsmajoriteten medger att arbetet skulle kunna bedrivas snabbare, i andra former, i annan omfattning eller med annan inriktning. Trots allt är man dock tillfreds med nuvarande insatser. För några veckor sedan, fru talman, ställde jag en fråga till Margot Wallström, socialministern. Den handlade just om behovet av breddning när det gäller forskningen. Bidragen till den här forskningen har vad jag har förstått nämligen tenderat att gynna psykologiska förklaringsmodeller till nackdel för exempelvis det forskningsarbete som bedrivs på Karolinska Institutets enhet för experimentell dermatologi och som leds av docent Olle Johansson. Stödet till hans viktiga forskning har uteblivit. Jag undrar varför. Margot Wallström höll i sitt svar med om att det är "angeläget att forskningen inom det här området förstärks så att vår kunskap kan fördjupas." Svaret innebär som jag ser det att den internationellt uppmärksammade forskning som t.ex. Olle Johansson leder självklart borde ges förutsättningar att genomföras och fullföljas. Jag vet att ansvaret för de här bidragen ligger på forskningsråden. Men det finns anledning att uppmärksamma problemet än en gång här i kammaren, eftersom vi alla är så intresserade av att få frågan löst. Vi kanske t.ex. skulle sätta råden under lupp. De största anslagen när det gäller den här forskningen kommer faktiskt från de privata fonderna, t.ex. Cancer och allergifonden. Det är tur att någon intresserar sig. Men skall det vara så här? Vem har ansvaret? Vem har egentligen det nationella ansvaret för miljöforskningen? Fru talman! Det känns tungt att vi fortfarande inte i vårt annars så rappa och tekniskt välutvecklade samhälle har sett till att funktionshindrade har samma förutsättningar som andra att förflytta sig och delta i samhällslivet. Vi är enligt min mening skyldiga de funktionshindrade och oss själva att uttala målet att verkligen försöka skapa förutsättningarna för ett samhälle tillgängligt för alla. Det saknas, trots allt utredande, konkreta förslag om åtgärder för att påskynda utvecklingen. Vad väntar regeringen på? Den bör snarast återkomma med förslag om undanröjande av enkelt åtgärdade hinder för tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser. Det är också viktigt att de funktionshindrades organisationer och råd får ett klart definierat inflytande både i fråga om den övergripande fysiska planeringen och i fråga om det enskilda byggprojektet. Vi vet ju att det sedan 1995 finns ett färdigt förslag om komplettering av PBL inom Regeringskansliet. Det vore väl inte för tidigt att nu i år lägga fram detta i form av ett lagförslag på riksdagens bord? Fru talman! I Miljöpartiets motion Bo221 betonas behovet av en tidsplan för införande av oberoende miljövärderingsverksamhet när det gäller hus och andra byggnader. Det handlar om att föra in livscykelperspektivet i byggandet, dvs. om att syna miljöpåverkan från utvinning av råvarorna för tillverkning av byggprodukter till rivning av den uttjänta byggnaden. Meningen är alltså att miljövärderingen skall ge en sammanfattande bedömning av en byggnads totala miljöpåverkan. På det sättet kan bygg och fastighetsbranschen konkurrera på någorlunda lika villkor samtidigt som hyresgästen eller köparen får en viktig konsumentupplysning. Alla har att vinna på ett sådant utvecklat system för miljöriktigt och hälsosamt boende. För att ge ytterligare incitament till en snabb omställning bör också ett system för s.k. miljöbonus utredas. Risken i dag är att olika byggföretag konstruerar egna värderingssystem som inte är öppna för full insyn. Det är därför det är så viktigt, särskilt för förtroendet bland användarna, att ett oberoende organ får till uppgift att erbjuda miljövärderingar till fastighetsägare och andra och att en tidsplan fastläggs för införandet. I vår motion återkommer vi också till behovet av uppföljning av en sådan miljövärdering. Detta gör vi för att höja kraven på kvalitet i byggandet, boendet och underhållet. Vi vill ha en återkommande besiktning precis som när det gäller exempelvis bilar. Jag har tidigare föreslagit arbetsnamnet Svensk husprovning AB på ett sådant organ. Det skulle t.ex. vart femte år göra en besiktning som skulle inkludera hälso och miljörelaterade frågor. "Körförbud" kan innebära att om inte felen omedelbart åtgärdas kan hyresgästernas hyror tills vidare sättas in på ett låst konto. I början kan ett sådant här förfarande med en återkommande besiktning göras på frivillig väg. Men på längre sikt anser jag att man måste förstärka det med en lagstiftning. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om det ekologiska, hälsosamma byggandet och om byggnadslagstiftningen. En nödvändig synvända, som jag skulle vilja kalla det, när det gäller hur vi skall bygga nytt och hur vi skall bygga om, gör sig nu gällande i utredningar, rapporter, betänkanden och beslut. Detta måste också följas upp i lagstiftningen med revideringar och kompletteringar - det gäller närmast då BVL, lagen om tekniska egenskapskrav för byggnader m.m. Det handlar om att i lagstiftningen kunna utläsa helhetskraven på resurshushållning och på en ekologiskt och hälsomässigt inriktad kretsloppsanpassning. Tillämpningsföreskrifter är lika viktiga. Därför bör också regeringen ge Boverket i uppdrag att påbörja en omarbetning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 6. Jag kommer också att rösta för Centerpartiets reservation om utökat producentansvar, som jag inte här hinner gå närmare in på.
Fru talman! I detta betänkande behandlas olika egenskapskrav på byggnader. Många av motionskraven är gamla bekanta för utskottet, och därför kommenterar jag dem inte närmare igen. En fråga som föranlett många motioner är elöverkänslighet. Alla partier är engagerade i denna fråga. Utskottet har 1994, 1995 och 1997 gjort tillkännagivanden till regeringen i denna fråga. Med anledning av dessa tillkännagivanden har regeringen uppdragit åt Boverket att kartlägga bostadsanpassningsbidragen till elsanering och om de vidtagna åtgärderna lett till önskat resultat. Regeringen har också uppdragit åt Boverket att sammanställa kunskaper i frågan, erfarenhetsåterföring samt demonstrationsprojekt för ett hälsoriktigt byggande. Dessa skall slutredovisas i mars i år. Alla utskottets ledamöter är oroade över dessa problem som drabbar människor både på arbetsplatser och i hemmen. Det är viktigt att forskning på området får fortsätta för att vi skall finna en allmänt accepterad förklaring till elöverkänslighet. Intill dess vi vet detta måste inventeringen av omfattningen fortsätta liksom kartläggning av det kommunala stödet och uppföljning av de projekt där åtgärder vidtagits för att komma till rätta med problemen. Det är viktigt att människor behandlas lika oavsett i vilken kommun de bor. Det arbete med frågan som föranletts av bostadsutskottet och riksdagens tidigare tillkännagivanden pågår nu för fullt. Ett nytt tillkännagivande skulle inte påskynda detta arbete. Det betyder att det pågående arbetet skall fullföljas och sedan utan dröjsmål komma i praktisk tillämpning. Bostadsutskottet följer alltså frågan med stort intresse och avvaktar resultatet av pågående forsknings och utredningsinsatser. Utskottet gör ett tillkännagivande där vi ber att regeringen på ett mer samlat sätt ser över problemet med lågfrekvent buller i framför allt vår boendemiljö och ser vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att minska detta. Tystnad har blivit en bristvara i dag. Vi omger oss av alltmer buller även i våra bostadsområden. Det har blivit ett ökande problem. Många människor upplever detta som störande. Installation av elektriska apparater både inomhus och utomhus bidrar till ett ständigt brus som tenderar att öka. Även trafiken bidrar påtagligt. Risken för att detta lågfrekventa buller kan vara skadligt för hälsan bör ses över. Folkpartiet är oroat över ljudnivån i vår boendemiljö. Man anser att åtgärder bör vidtas för att dämpa bullret. Men tvärtemot denna ambition väcker Folkpartiet en motion som man nu följer upp i en reservation enligt vilken man vill höja ljudnivån mot bullerkällan med 10 dB, från 55 dB till 65 dB. Detta är ett mycket märkligt agerande som väl endast Folkpartiet klarar av - att säga sig kämpa för en lägre ljudnivå samtidigt som man föreslår försämringar. Åtgärder mot buller är billiga om de sätts in i tid, säger Folkpartiet och föreslår att hus skall få byggas inom områden med högre bullerfrekvens än i dag. Detta är att skapa problem i framtiden som inte finns i dag. Vill man förbättra boendemiljön genom att tillåta lägre bullernivåer än i dag skall man begära att de sänks, inte höjs, som Folkpartiet begär. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag har två frågor till Rune Evensson. I rapporten från Handikappombudsmannen står det att endast 17 kommuner i Sverige har upprättat åtgärdsprogram när det gäller tillgängligheten med tidsramar, dvs. att man talar om att man skall åtgärda något. Är det inte dags, Rune Evensson, att ta litet kraftfullare tag i dessa frågor? Det går för trögt. Utredning efter utredning löser inga problem. Man måste se till att få en lagstiftning som vi fyra reservanter efterfrågar. Min andra fråga är: Anser Rune Evensson att det är tillfredsställande med ett byggsamråd tre veckor före byggstart, när i princip hela projekteringen är genomförd? Är det en vettig arbetsmetod, om man nu inte skulle ha tillgodosett t.ex. tillgänglighetsfrågorna eller andra viktiga frågor som man eventuellt har missat i detta sammanhang? Är det en vettig arbetsmetod att så sent försöka påverka den situationen?
Fru talman! Jag skall svara Owe Hellberg, även om han anser att jag bluffar när jag svarar och att jag har luddiga svar, och det innan jag ens har fått ordet i kammaren. Det är ett mycket märkligt agerande. Men det är Owe Hellbergs vanliga opportunistiska debattteknik. Jag har också läst den rapport som Owe Hellberg talar om. Där talar Handikappombudsmannen om att det finns handikappolitiska program endast i 16-17 kommuner i Sverige. Men vi har i riksdagen fattat beslut 1996 om att varje kommun skall upprätta tillgänglighetsprogram, vilket är något helt annat, Owe Hellberg. Kommunerna fick detta uppdrag först 1996. Det är därför förklarligt och förståeligt om alla kommuner ännu inte har hunnit med det, eftersom de skall göras i samband med att man antar en översiktsplan. De kan också göras separat. Det är självklart att alla kommuner inte är klara med dessa. Owe Hellberg talade om byggsamråd. Jag är inte nöjd med att projekteringen inte tas upp i byggsamrådet. Det har inte varit krav på detta tidigare, och det är fortfarande inte krav på det. Men en utredning har lagt fram ett förslag om att det skall upp i samrådet, vilket jag tycker är bra. Alla byggherrar vet om att detta kommer upp i byggsamrådet. Om man har funderingar om hur detta skall fungera får man ta kontakt med byggnadsnämnden i god tid. Man behöver inte nödvändigtvis vänta tills det är tre veckor kvar. Man kan alltså komma in betydligt tidigare med sina förfrågningar till kommunen.
Fru talman! De luddiga svaren upprepas den här gången. Nu påstår Rune Evensson att kommunerna skall upprätta tillgänglighetsprogram. Det står ingenstans att de skall upprätta tillgänglighetsprogram. Det står att de bör upprätta tillgänglighetsprogram. Det är en väsentlig skillnad. I den enkätundersökning som Boverket har fått i sitt senaste uppdrag frågar man 70 kommuner. 35 har svarat. 15 % av dem sade att det kanske var på gång. Sådant är läget. Lagstiftningsförändringen stoppades i byrålådan 1995. Det är alltså tre år sedan. När det gäller att projekteringen skall tas upp i samrådet är väl bra. Men vilken byggnadsnämnd ändrar på en färdig projektering i ett stort bygge som skall dras i gång tre veckor senare med allt vad det innebär i fördyringar? Tycker inte Rune Evensson att det är litet märkligt att det skall ske så sent i en sådan process? Det måste ske betydligt tidigare för att man skall undvika kostnader. Vi vet ju att det är en multiplikatoreffekt alltifrån projektering till genomförande.
Fru talman! Owe Hellbergs hårkluverier med bör och skall tänker jag inte kommentera vidare. Jag vill bara när det gäller att projekteringen skall tas upp i samrådet säga att det är under projekteringen som de stora felen görs. Det är där som de stora besparingarna kan göras. Det gäller att göra detta klart för byggherren. Självklart skall kommunernas byggnadsnämnder gå in och slå ned på felaktiga projekteringar och be att de görs om. Bygget får inte starta förrän samrådet är överens om detta. I sitt inledningsanförande tog Owe Hellberg upp en reservation där han finns med och som handlar om miljö och kvalitetsdeklarationer. Riksdagen gjorde 1995 ett tillkännagivande. Direkt därefter gav regeringen Boverket i uppdrag, enligt riksdagens tillkännagivande, att man skulle utreda detta. Det har Boverket gjort. Man har lagt ned väldigt mycket arbete på detta. Detta skall presenteras i mars. Men ändå reserverar sig Owe Hellberg. Det är ytterligare ett utslag för Owe Hellbergs opportunism. Det är ändå hans allra starkaste sida.
Fru talman! Jag vet inte hur mycket Rune Evensson har trängt in i det material som utgör bakgrunden till den motion från Folkpartiet som åberopas. Vad som sägs i motionen skulle innebära en förbättring jämfört med hur det är i nuläget. Det sätt som föreslås fanns med i handlingsplanen mot buller - betänkande SOU 1993:65 - som ett alternativ när det gäller att snabbare minska bullerproblemen. Fyrpartiregeringen lade fram förslag till en handlingsplan mot buller som riksdagen sedan tog. Den innehöll ett gränsvärde för buller. Nuvarande regering lägger i sin proposition om infrastrukturen fram ett förslag om att gå från gränsvärde till riktvärde för buller. En enkel jämförelse kan gälla trafiken. Tänk om vi när det gäller kanske 50 km i vägtrafiken säger att det skall vara ett riktvärde, inte ett gränsvärde! Det innebär en försämring att gå från gränsvärde till riktvärde. I samma proposition från den nuvarande regeringen står det att vid tillämpningen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vid genomförandet. Om man går på den linje som finns i motionen innebär det att inomhusbullervärdena 30 dB skall vidhållas. De påverkas alltså inte. I stället skulle man kunna se till att en tyst sida av fastigheten utnyttjas så att man kan öppna ett fönster och ha en ljudnivå utanför som är positiv för de boende. Det här innebär en klar förbättring jämfört med vad som just nu sker i samhället.
Fru talman! Den ekvationen kan jag inte få att gå ihop. När man gör en plan och skall bygga ut ett område ritar man ju in en bullerkurva. Man mäter från ljudkällan. Bullerkurvan ritas utifrån 55 dB. Inom denna zon är det mycket olämpligt att bygga. Folkpartiet vill alltså ändra till 65 dB, vilket innebär att ljudnivån blir 10 dB högre. Man kan aldrig resonera bort att det skulle vara en mycket kraftig försämring. Bygger man ett hus är det inte svårt att få 45 dB på baksidan av huset, från bullerkällan. Det är faktiskt en mycket enkel åtgärd. Att ha 30 dB invändigt kan också enkelt klaras av genom tjockare isolering, fyrglasfönster o.d. Det är alltså inget problem. Problemet är i stället utomhusmiljön i bullerzonerna mot järnvägar, vägar etc. Jag måste säga att jag inte begriper att Folkpartiet kan föreslå en så kraftig försämring.
Fru talman! I dagsläget uppnås sällan 55 dB i tätorter. Vi ställer kravet på att på någon sida av fastigheten skall man kunna ha 45 dB. Därigenom skulle man se till att folk som bor i tätorter kan öppna ett fönster på en tyst sida. Den siffra som Rune Evensson nämner gäller fasadens utsida. På insidan skall det vara 30 dB. Det är ett viktigt krav att ha kvar den gränsen inomhus. Det andra är ett sätt att jobba med att försöka få en bättre ljudmiljö. Det har, som sagt, stöd från forskare på Chalmers, Institutionen för akustik, som just jobbar med dessa frågor. Återigen: Rune Evensson och nuvarande regering har medverkat till att man går från gränsvärde till riktvärde. Då håller inte de 45 dB som Rune Evensson talar för. Jag kan peka på många ärenden där detta inte klaras när man har gått från gränsvärde till riktvärde och därmed försämrat vad gäller bullerbekämpningen.
Fru talman! Erling Bager säger att det är väldigt sällan som man kommer upp i ljud på 55 dB. Det håller jag alls inte med om. Det är i stället väldigt vanligt att man kommer upp i ljud på 55 dB. Längs våra motorvägar t.ex. är det bra långa avstånd som gäller för att få bygga just på grund av, som man kan säga, bullerkurvan. Detsamma gäller längs järnvägar och även inne i våra samhällen där det finns större genomfartsleder och matarleder till olika områden. Också där överstiger värdena 55 dB. För Erling Bager återstår att - kanske vid något annat tillfälle - förklara hur man kan nå förbättringar genom att försämra ljudkvaliteten.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till Rune Evensson.

Min andra fråga handlar om det nationella forskningsansvaret: Vem har det egentliga forskningsansvaret för forskningen kring elektriska och magnetiska fält samt för den i övrigt byggrelaterade miljöforskningen?
Fru talman! Först ett svar på den fråga som gäller Boverkets utredning. Byggkvalitetsutredningen tog upp de frågor som Per Lager berör vad gäller svensk husprovning, som han lanserat i denna kammare. Byggkvalitetsutredningen lades fram för knappt en månad sedan. Jag förutsätter att den nu remissbehandlas i Inrikesdepartementet - jag tror i alla fall att det är så. Där går man in på hälsokvalificering av olika sorters byggmaterial och även byggnader, kvalitetsbevakning o.d. Frågan om vi skall ha en hearing om detta eller inte går det inte inte att besvara i dag. Den får man besvara först sedan man läst igenom de här frågorna och sett remissomgången.
Fru talman! Tack för det, Rune Evensson! Min andra fråga handlade om det nationella ansvaret för byggforskningen och för forskning kring elektriska och magnetiska fält. Anledningen till att jag tar upp detta är att den, som jag nämnde i mitt huvudanförandeanförande, viktiga forskning som t.ex. sker på Karolinska Institutet inte får ett enda öre när det gäller elektriska och magnetiska fält, medan huvuddelen av bidragen går till de psykologiska förklaringsmodellerna i fråga om det här fenomenet.
Fru talman! Frågan om byggforskningen har nyligen utretts av en utredare som föreslagit att stora delar av byggforskningen skall föras till Boverket. Jag antar att de här frågorna får diskuteras i det sammanhanget.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat statsrådet Leif Pagrotsky vilka åtgärder regeringen avser vidta för att åstadkomma en samordning av lagstiftningen i de nordiska länder som har en partnerskapslag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I dagsläget finns lagar om partnerskap för homosexuella i Sverige, Norge, Danmark - inklusive Grönland - och Island. I samtliga dessa länders lagar uppställs krav på att de som vill registrera sitt partnerskap skall ha viss anknytning till det land där registreringen är tänkt att ske. Sverige. I de danska och isländska partnerskapslagarna uppställs motsvarande krav på medborgarskap och hemvist. I Norge står möjligheten att ingå partnerskap öppen för två personer av samma kön under förutsättning att en eller båda parterna har hemvist i Norge, och minst en av dem är norsk medborgare. Till skillnad från vad som gäller i Sverige, Danmark och Island krävs alltså inte enligt den norska lagen att det är samma person som uppfyller både medborgarskaps och hemvistkravet. Alla nordiska partnerskapslagar uppställer således villkor på medborgarskap och hemvist i den egna staten för att partnerskap skall få registreras där. Anknytningskraven kan leda till att ett homosexuellt par som levt tillsammans under många år i ett annat nordiskt land än det där de är medborgare inte kan registrera sitt partnerskap utan att åtminstone någon av dem avsäger sig sitt eget medborgarskap för att i stället bli medborgare i det land där paret bor. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att sådana situationer kan uppkomma. Som Barbro Westerholm tar upp i sin interpellation krävs samordnade åtgärder i de nordiska länder som har en partnerskapslagstiftning för att åstadkomma en förändring. Frågan hur det här problemet bäst kan lösas har också diskuterats i en nordisk arbetsgrupp för internationellt familjerättsliga frågor. Sverige deltar mycket aktivt i det arbetet. Det finns en samstämmig önskan i alla de berörda nordiska länderna att snabbt hitta en lösning. Att upprätta en nordisk partnerskapskonvention är onödigt komplicerat och tidskrävande. I stället inriktas arbetet nu på att varje land i sin egen partnerskapslag gör de ändringar som behövs. Jag har för Sveriges del redan tidigare givit klartecken till att den svenska partnerskapslagen ses över i de här delarna. Arbete pågår alltså inom Justitiedepartementet för att lösa det problem som Barbro Westerholm pekar på i sin interpellation.
Fru talman!

Han hade då inget svar på frågan. Därför tänkte jag att jag frågar i riksdagen. Sedan har inte våra almanackor fungerat, så att säga. Det har på båda sidor varit svårt att hitta tid. Därför kommer den här interpellationsdebatten först nu. Vad jag förstår av justitieministerns svar finns det en vilja hos de nordiska länder som har en partnerskapslag att få till stånd en samordning. Samtidigt säger justitieministern att det skulle vara onödigt tidskrävande att gå vägen över en nordisk partnerskapskonvention. Jag vill fråga vari komplikationerna består. Lagutskottet har ju anvisat den vägen när utskottet har avslagit motioner med denna innebörd. Beror det på att inte alla de nordiska länderna har en lagstiftning? Finland har ju inte det. Eller är det andra komplikationer? Hur lång tid tar det att få till stånd den här typen av nordisk konvention, när alla tycks vara överens? Detta är litet betecknande för situationen kring de homosexuella. Man hittar olika skäl för att senarelägga åtgärder som för mig inte tycks vara så komplicerade. I övriga frågor som gäller sociallagstiftningen finns ju en nordisk tradition av samordning. Jag har en fråga till. Om vi nu går den andra vägen, med varje enskilt land, och om det är så mycket lättare att ändra den svenska lagen - när får vi då ett lagförslag på riksdagens bord? Att vi har den här - som jag tycker - klumpigheten i den svenska lagstiftningen beror på att när vi antog partnerskapslagen i Sverige var den ganska ny i Danmark, och Norge hade inte heller haft den särskilt länge. Detta var en form av rädsla för att Sverige skulle bli ett Las Vegas eller motsvarande, om jag får uttrycka mig så. Man införde därför den här restriktionen. I dag kan man ta bort den när det gäller de nordiska länderna. Jag tycker att lagstiftningen är en del i det attitydförändrande arbete när det gäller synen på homosexuella som vi kommer tillbaka till i nästa interpellationsdebatt.
Fru talman! Det tog som sagt tid att få upp interpellationen till en diskussion. Men det har haft det positiva med sig att det har hunnit hända saker i själva frågan, nämligen att den har tagits upp av den arbetsgrupp som finns på familjerättens område. Den har nu diskuterats mellan de nordiska länderna. Därför gör jag bedömningen att alla är lika intresserade av att ta bort den begränsning som finns i samtliga länders lagstiftning. Det är ingen tvekan om att det är det snabbaste sättet. Det betyder nämligen att vi råder i Sverige över hanteringen av frågan. Det viktiga är bara att vi blir överens inom de nordiska länderna om att göra den här förändringen. Varje land kan sedan välja litet olika lösningar, och t.ex. föreskriva att medborgarskap i ett nordiskt land jämställs med svenskt medborgarskap. Jag tror att det är den inriktningen som diskussionen hittills har tagit. Men det kan ju finnas varianter på detta. Jag tror att det är viktigt att alla de länder som har den här lagstiftningen inser att den begränsning som finns inbyggd måste bort. Och man är beredd att göra dessa förändringar. Vi skall naturligtvis välja den metod för att göra detta som går fortast. Den nordiska traditionen att samordna vår lagstiftning har inte inneburit att vi alltid har nordiska konventioner, utan det har just inneburit att vi har samordnat vårt nationella lagstiftningsarbete och under arbetets gång sett till att vi har likartade lösningar på frågor som rör familjerätten. Jag tror att det blir det smidigaste och snabbaste sättet även i det här fallet.
Fru talman! Jag vill bara göra ett förtydligande. Det här innebär att ett nordiskt land inte har en partnerskapslagstiftning, men det innebär inget hinder för framfarten när det gäller den här ändringen.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka åtgärder regeringen i avvaktan på ett visst utredningsresultat avser vidta för att homosexuella skall känna sig trygga i det svenska samhället. Vad Barbro Westerholm syftar på är att jag i ett frågesvar den 21 januari i år har redovisat att regeringen avser att tillsätta en parlamentarisk utredning för att överväga bl.a. frågan om en kriminalisering av hets mot homosexuella. Jag redogjorde emellertid även för andra åtgärder i mitt frågesvar. Först nämnde jag att det i lagstiftningen redan finns ett förstärkt straffrättsligt skydd för homosexuella. Om ett motiv för ett brott varit att kränka någon på grund av dennes sexuella läggning skall detta beaktas som en försvårande omständighet vid straffmätningen. Vidare nämnde jag att polisen under en följd av år har kartlagt och riktat insatser mot nynazistiska och andra extrema grupper som bedriver såväl hets mot folkgrupp som hets mot homosexuella. För att underlätta och effektivisera bl.a. det här arbetet har regeringen nyligen i en lagrådsremiss lagt fram förslag som skall göra det möjligt för polisen att använda sig av datorer i sin underrättelseverksamhet. Jag betonade också vikten av ett effektivt polisarbete i allmänhet för att ge skydd åt homosexuella och deras möteslokaler. I budgetpropositionen har regeringen angett att brottslighet med rasistiska förtecken skall ägnas särskild uppmärksamhet. Detta innebär att även brottslighet som riktar sig mot homosexuella kommer i fokus, eftersom dessa båda typer av brottslighet är starkt knutna till varandra. Att polisen tar denna uppgift på stort allvar framgår av senare tids ingripanden mot bl.a. nazistkonserter. Polisens resurser förstärks nu med 862 miljoner kronor avseende detta och de två kommande budgetåren. Det innebär ett ökat utrymme för att arbeta med de av regering och riksdag prioriterade områdena, till vilka våld mot homosexuella hör. Även om Barbro Westerholm efterfrågar åtgärder på kort sikt, jag har redogjort för några, är det åtgärder på längre sikt som är det viktigaste. Vad jag då avser är att påverka attityder. Det är ett arbete som måste börja redan i skolan och som måste vara konsekvent, uthålligt och tålmodigt. Vi politiker måste vara tydliga. Det får aldrig råda något tvivel om att vårt samhälle vilar på humanismens grund. Därför tycker jag att det var en viktig manifestation vi hade här i kammaren för några veckor sedan inom ramen för projektet Levande historia. Budskapet var att vi aldrig får glömma nazismens brott mot mänskligheten. I dessa brott ingick, som vi alla vet, förföljelse av och mord på homosexuella. För mindre än ett år sedan hemställde justitieutskottet om avslag på en motion om just kriminalisering av hets mot homosexuella. Det ansågs då inte föreligga tillräckligt starka skäl för en sådan kriminalisering. Inte någon av utskottets ledamöter reserverade sig mot det. Vad som senare framkommit om den faktiska brottsligheten mot homosexuella, bl.a. från nynazistiska och andra extrema grupper, talar emellertid för att det kan finnas anledning att tänka om i det här hänseendet. Det är därför som jag har tagit initiativ till en utredning av frågan. Utredningsarbetet får visa om detta är rätt väg att gå. De svårigheter med en sådan lagstiftning som utskottet då pekade på föreligger alltjämt. Vi kan givetvis inte acceptera ett samhälle där homosexuella utsätts för trakasserier och våld. Det betyder att vi måste bekämpa intolerans och fördomar samtidigt som vi utvecklar de nödvändiga rättsliga verktygen. Jag vill betona vikten av att vi kan agera i samförstånd i dessa frågor, där det är av särskild betydelse att visa att samhället står enat.
Fru talman! Min interpellation har som justitieministern nämnde föregåtts av en fråga i samma ärende. Skälet till att jag tog upp den igen var att jag tyckte det var bra att vi möttes här i kammaren och diskuterade den, eftersom detta har hänt en gång till i I frågesvaret tar justitieministern upp att en parlamentarisk utredning skall tillsättas och visar på olika sätt att man tar frågan på allvar. Justitieministern nämnde också i sitt svar här projektet Levande historia och den inledning till det projektet som vi upplevde här i kammaren och senare under den 27 januari. Det är ett oerhört viktigt projekt. Jag noterade dock en sak i de olika anföranden som där hölls. Man fördömer nazisterna och deras judeförföljelser, men man glömmer väldigt ofta de homosexuella i det här sammanhanget. Flera av föredragen tog inte upp att det var tiotusentals homosexuella som också drabbades. Därför tycker jag att det är så viktigt, när det här projektet vidareförs, att man kommer ihåg att det var flera grupper som förföljdes. Här finns en grupp som också i dag utsätts för våld, trakasserier och diskriminering. Vi har ju haft ett trettiotal mord under den senaste tioårsperioden. Det här måste vi få stopp på. När lokalerna i Trollhättan återigen vandaliserats känner jag att vi måste vara väldigt tydliga i vårt avståndstagande här. Vi måste visa en samsyn över parti och blockgränser. Den här samsynen, dvs. att vi inte tolererar detta, måste också innefatta polisen. Man måste prioritera att vidta åtgärder mot brott av det här slaget. De homosexuella får inte känna att de lämnas därhän och att de brottsliga handlingarna prioriteras ned. Vi måste arbeta både på kort och lång sikt, som jag ser det. Det är här och nu som vi också måste visa att vi menar allvar. Jag ser flera vägar. Vi har polisens insatser, både när det gäller att förebygga och utreda brott och att skydda de som är utsatta. Möjligheter måste skapas för homosexuella som lever otrygga i det här samhället. Deras möteslokaler måste skyddas när man upplever att de kan komma att skadas. I projektet Levande historia tycker jag att man också måste påpeka de homosexuellas historia och lyfta fram det som vi gjorde i Partnerskapsutredningen. Jag vill citera inledningen: "Vi erkänner den homosexuella kärleken som likvärdig med den heterosexuella. Vi bejakar, inte förnekar, kärleken mellan människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling." Detta måste också få genomsyra undervisningen i sex och samlevnad i skolan. Där är det väldigt väsentligt att vi får till stånd attitydförändringar och att det ges utrymme i skolan för den här undervisningen. Det är litet si och så med det i landet. Slutligen undrar jag om den parlamentariska utredningen har kommit i gång. Vad finns att säga om direktiven? När skall den vara färdig?
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret som jag tycker är klargörande. Jag tycker också att det är bra att den här debatten kommer till stånd. Jag har i sak inte så mycket att tillföra till det som sagts. Men utöver att instämma i detta har jag begärt ordet därför att det är illdåd utförda i min hemkommun som är den trista bakgrunden till interpellationen. Sedan interpellationen inlämnades har tyvärr fönstren i RFSL:s lokaler i Trollhättan krossats ytterligare en gång. Jag vill gärna här i riksdagen uttala min sympati med dem som drabbats och min avsky över attentatet. Det känns naturligtvis smärtsamt att vår fina kommun än en gång förekommer i sådana sammanhang. Under de senaste åren har vi tyvärr fått uppleva en grov misshandel med rasistiska motiv, moskébranden, en stor nazistdemonstration och nu dessa attentat mot RFSL. Om det finns något direkt samband på det personliga eller organisatoriska planet mellan dessa vidriga händelser vet vi inte. Däremot vet vi, som framgått av tidigare talare, att det är samma mänsklighetens ondska som ligger bakom. Jag tror för min del också att de som utför sådana här attentat på något vis tycker att de som är annorlunda än de själva inte har något människovärde. Det må gälla att de har annan hudfärg, annan tro eller att de har homosexuell läggning. Jag tycker, som också ministern framhöll, att det finns kopplingar mellan detta och den ondska som låg bakom Förintelsen; samma ondska som skickade miljoner av annan ras eller tro, människor med handikapp eller homosexuell läggning till döden i nazismens gaskamrar. Som trollhättebo vill jag dock gärna få sagt att jag inte ett ögonblick tror att invånarna i vår kommun är mer anstrukna av sådana här irrläror än andra. Avståndstagandet till de olika attentaten har också varit mycket starka. Jag tror att det främst handlar om att vår kommun, efter de första illdåden för några år sedan, på något sätt har utsetts till någon sorts slagfält för ondskans kolportörer. Det är naturligtvis väldigt allvarligt för oss. Vi i Trollhättan måste ta vårt ansvar för denna situation. Det har också gjorts bl.a. genom att kommunen ersatte de ekonomiska skadorna vid de senaste attentaten. Kommunalpolitikerna och vi andra har också försökt att ge moraliskt stöd genom att entydigt och över alla partigränser fördöma illdåden. Men jag tycker också att vi alla måste göra mer. Vi måste hjälpas åt oavsett om vi bor i närheten av den plats där en sådan här händelse skett eller inte. Jag tycker, som också har sagts tidigare, att det bästa vi kan göra kanske är att knyta an till den verksamhet vi nu har för levande historia. Om man startar med samtal om nazismens vidrigheter kanske det kan vara en bra grund för att få igång en bredare diskussion om tolerans mot olika grupper i samhället.
Fru talman! I likhet med Barbro Westerholm noterade jag under den manifestation som ägde rum här i riksdagen att inte alla nämnde alla de kategorier som var utsatta för förföljelse. Men jag gjorde faktiskt den motsatta reflexionen, att det ändå var flera som gjorde det. De nämnde både utvecklingsstörda, psykiskt sjuka, handikappade och homosexuella. Det är naturligtvis viktigt att vi kommer ihåg att nazismens förföljelse och inhumana agerande riktade sig mot olika kategorier av människor. Gemensamt för dem var att de avvek från något slags ideal som man satte upp för mänskligheten. Det är det som är det ohyggliga med det som hänt med vår historia. Det är det som är skälet till att vi har ett ansvar för att reagera mot alla tecken på att den typen av värderingar och agerande återigen skulle kunna förekomma i vårt samhälle. Som svar på Barbro Westerholms konkreta fråga om utredningen och direktiven och tidsramarna för den kan jag säga att direktiven i princip är klara. Vi kommer inte att publicera dem förrän vi också har en ordförande bestämd för utredningen, så att han är införstådd med direktivens upplägg. Det är vi ännu inte riktigt klara med. Jag hoppas att vi är klara med det inom den närmaste tiden.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi tar upp detta att ondskan riktar sig till så många i samhället som på ett eller annat sätt avviker. Det är en ökad tolerans i samhället mot att vi är olika som måste komma fram på många olika sätt. Det vi nyss hörde om Trollhättan gav mig en idé om att man, när lokalsamhället vaknar, reagerar och agerar egentligen borde beskriva vad man gjorde och hur man gjorde. Man kanske också skulle titta litet i backspegeln och se vad man mer hade kunnat göra och sprida den erfarenheten till andra kommuner. Det här har ju inte bara hänt i Trollhättan, utan i Göteborg, Stockholm, Västerås och på ytterligare orter. Jag tror att man skulle ha glädje av en sådan lokal aktionsplan för vad man gör för att visa vilket avståndstagande man gör gentemot detta. Det får inte bli så som Churchill har sagt - det är möjligt att han har knyckt det - att många människor snavar över sanningen, men reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hänt. När det gäller ondskans framfart i samhället får vi inte bara resa oss upp och skynda vidare som om ingenting hade hänt. Vi måste både reagera och agera. Det vi hörde om avståndstagandet i lokalsamhället känns fint och riktigt. Den erfarenheten behöver spridas vidare.

Fru talman! Britt-Marie Danestig har frågat mig om jag överväger att i samband med nästa budgetproposition behandla slöjdlärarutbildningen på ett likartat sätt som annan näraliggande praktisk-estetisk, dvs. Varje högskola fastställer själv till vilket utbildningsområde en kurs skall höra. Linköpings universitet klassificerar slöjdkurserna som teknisk utbildning med det ersättningsbelopp som gäller för utbildningsområdena naturvetenskap, teknik, farmaci och vård. Frågan om resurstilldelningen för slöjdlärarutbildningen vid Linköpings universitet har diskuterats med universitetet alltsedan tillkomsten av nuvarande resurstilldelningssystem. Jag håller med om att det kan vara svårt att finna lämpliga indelningsgrunder och att dra gränser mellan olika utbildningsområden samt att fastställa rättvisa ersättningsbelopp. Kommittén om lärarutbildning som regeringen har tillsatt har bl.a. i uppdrag att lämna förslag om innehåll och omfattning när det gäller de olika lärarutbildningarna. Förslagen skall därefter remissbehandlas på sedvanligt sätt. Enligt min mening bör resurstilldelningen för lärarutbildningar behandlas i ett sammanhang även om Britt-Marie Danestigs fråga rörande slöjdlärarutbildningen i Linköping rör en relativt begränsad del av lärarutbildningen. Om lärarutbildningskommittén föreslår förändringar beträffande slöjdlärarutbildningens innehåll, t.ex. att utbildningen ges en starkare konstnärlig inriktning än den nuvarande och därmed påverkar ersättningsbeloppen, kommer den frågan att behandlas tillsammans med övriga förslag rörande lärarutbildningen. Regeringen kommer därefter att lämna förslag till eventuella åtgärder så snart som möjligt.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig hur jag skall öka resurserna till barn med behov av stöd, hur jag skall kunna verka för att förbättra lärarnas situation och för att skolledarna utan polisens deltagande i skolan skall kunna upprätthålla en trygg skolmiljö. Skolan har under de fem-sex senaste åren varit utsatt för kraftiga nedskärningar. Under perioden 1991 till 1996 förlorade man 19 % av resurserna för undervisning. Minskningen av skolans resurser är en följd av den ekonomiska kris landet har gått igenom. På grund av denna har kommunerna ställts inför stora krav på anpassning av sina kostnader. Detta har självfallet blivit kännbart i alla kommunala verksamheter, således även i skolan. Erfarenheterna av de senaste årens budgetsanering belyser hur avgörande sunda offentliga finanser är för att vi skall kunna trygga välfärdssamhället. Statsbidraget till kommunerna kan nu öka. Under det innevarande budgetåret tilldelas kommuner och landsting 8 miljarder kronor extra. För åren 1999 och 2000 anslås ytterligare 4 miljarder kronor vartdera året, vilket sammanlagt innebär 12 miljarder kronor i nivåhöjning 1999 och 16 miljarder under 2000. I budgetpropositionen för 1998 och i 1997 års vårproposition betonas behoven inom skolan som ett av de viktigaste motiven för att förstärka den kommunala ekonomin. Speciellt betonar regeringen att elever med behov av särskilt stöd skall prioriteras. En likvärdig skola av hög kvalitet är en av de viktigaste uppgifterna i ett välfärdssamhälle. Det gäller också den svenska nationella skolpolitik som formulerats av riksdag och regering. Samtidigt är skolan ett gemensamt ansvar för stat och kommun, för politiker, skolpersonal, elever och föräldrar. Staten anger de övergripande målen för skolverksamheten medan kommunerna har ansvaret för genomförandet. Min uppgift som skolminister är att se till att skolans mål blir tydligt formulerade i de centrala styrdokumenten, så att de ger kommunerna god vägledning vid det praktiska genomförandet så att de fastställda målen kan nås. Enligt skollagen skall det i varje kommun finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall utformas. Genom att ansvaret för skolan decentraliserats fattas nu besluten närmare själva verksamheten. På så sätt kan lokala förutsättningar och behov bättre beaktas. Samtidigt kan effektiviteten, engagemanget, kostnadsmedvetandet och möjligheterna att påverka de egna kostnaderna öka och medborgarnas inflytande över skolan utvecklas. Ansvarsfördelningen innebär att staten formulerar målen, följer upp och utvärderar verksamheten på nationell nivå. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra kvalitetssäkringen av svensk skola. Den 25 september tog regeringen beslut om att varje kommun och varje skola skall upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar av sin verksamhet. Kvalitetsredovisningarna skall göras årligen och ingå i den kontinuerliga uppföljningen av kommunens skolplan och skolans arbetsplan. Huvudansvaret för den nationella utvärderingen ligger på Skolverket. Regeringen har i verkets instruktion slagit fast att Skolverket skall utveckla, kontrollera och stödja kvalitetssäkringsarbetet i skolväsendet. Det skall bl.a. ske genom statliga utbildningsinspektörer. Utbildningsinspektörerna har nu fått sitt första uppdrag. Under 1998 skall nationella kvalitetsgranskningar göras på tre områden: elever i behov av särskilt stöd, rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation samt läs och skrivprocessen som ett led i undervisningen. Enligt skollagen skall särskilt stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. I grundskoleförordningen föreskrivs att ett åtgärdsprogram skall utarbetas av berörd skolpersonal i de fall en elev har behov av särskilda stödåtgärder. Gymnasieförordningen föreskriver att stödundervisning skall anordnas för elever som under en begränsad tid har behov av extra stöd i skolarbetet. Skolans uppgift är att se till att alla elever får möjligheter att uppnå läroplanernas och kursplanernas mål. Detta är inte bara den enskilde lärarens ansvar utan även ett gemensamt ansvar för rektor och all personal. Skolan har skyldighet att ge alla barn reella möjligheter att uppnå målen för årskurs 5 och årskurs 9. Skollagen ställer således krav på skolan och skolans huvudman. En noggrann kvalitetsuppföljning, både lokalt och på nationell nivå, är en förutsättning för att dessa krav skall kunna uppfyllas. Den nationella skolpolitiken har också ett ansvar för att skapa en sådan ekonomisk utveckling att kommunerna kan leva upp till dessa krav. I tider av besparingar finns alltid risken att elever i behov av särskilt stöd kommer i kläm. Därför har dessa prioriterats när statsbidragen till kommunerna fr.o.m. 1997 höjs. Den snabba utvecklingen i samhället påverkar givetvis skolan. Därtill kommer nya läro och kursplaner som också förändrar skolans arbete. Lärararbetet har förändrats och blivit mer mångfasetterat. Arbetet som lärare har blivit både viktigare och svårare. Mot bakgrund av alla dessa förändringar är det nödvändigt att förändra arbetssätt och arbetsformer i skolan. Jag har i olika sammanhang sagt att jag tror på ett mer utvecklat samarbete mellan lärare, t.ex. i form av arbetslag. Men det är ingenting som kan styras uppifrån. De nya läroplanerna och kurs och timplanerna ger stort utrymme för lärare och elever att tillsammans utforma undervisning och annan verksamhet i skolan på ett sätt som passar dem bäst. Jag vill i det här sammanhanget nämna att Utbildningsdepartementet inbjudit landets samtliga grund och gymnasieskolor att delta i projekt som syftar till att utveckla lärarnas yrkesroll. Att döma av det stora antal ansökningar som inkommit har intresset bland lärarna varit mycket stort. Jag ser allvarligt på rapporterna om våld i skolan. Skolan har som uppgift att förmedla de regler och normer som präglar vårt samhälle. Enligt regeringens nationella brottsförebyggande program bör skolorna upprätta handlingsprogram för hur man skall hantera brott som begås av elever i skolan eller i dess närhet. Skolverket skall göra en kartläggning av hur uppföljning och utvärdering av skolans värdegrund sker. Skolverket skall vidare med hänvisning till riksdagens beslut om mobbning effektivisera sitt samarbete med myndigheterna inom Arbetarskyddsverket i frågor som rör skolornas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Båda uppdragen skall redovisas under innevarande år. Naturligtvis skall ingen bli utsatt för våldshandlingar i skolan. I egenskap av huvudman för skolan måste kommunen ta ett stort ansvar och ge rektor stöd så att det inte råder osäkerhet om hur skolan skall agera i exempelvis konfliktsituationer. Sedan den 1 januari i år har vi en lagstiftning som tydligare än förut markerar att varje vuxen som arbetar i skolan är skyldig att ingripa och förhindra varje form av mobbning, rasistiska beteenden eller annan kränkande behandling. Mitt intryck är att alltfler skolor och skolledare prioriterar arbetet mot våld och trakasserier. Ett framgångsrikt arbete för en trygg skola förutsätter att alla krafter mobiliseras. Det är särskilt viktigt att elever och föräldrar engageras. Deras insatser är avgörande för att påverka klimatet på en skola. Samarbete med t.ex. närpolis, socialtjänst, kyrkan och föreningslivet är naturliga och värdefulla inslag i skolarbetet. Kommittén för brottsförebyggande arbete har tillsammans med BRÅ startat ett särskilt skolprojekt för att pröva nya arbetssätt och idéer när det gäller skolan och dess roll i det förebyggande arbetet.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
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. I stort sett kan jag hålla med ministern om det som sägs i svaret. Jag tycker att det är en bra modell för hur man skall klara skolan i framtiden. Men min fråga var egentligen litet mer riktad till hur man skall klara situationen i dag. Jag tycker inte att ministern i det fallet i sitt svar har tagit den allvarliga situation vi kan se i skolan och hur våra barn mår på riktigt konkret allvar. Visserligen hänvisar ministern till pengarna. Men jag tycker att det nu börjar bli en aning tjatigt med de 4 miljarderna som skall räcka till alltihop ute i kommunerna. Jag har gjort en kontroll med Kommunförbundet och frågat hur det ser på det här. Det svar jag har fått är att man håller på att göra en enkätundersökning. Man har ännu inte fått in alla kommunsvar. Men vad man kan se är att den totala sysselsättningen i kommunsektorn beräknas bli ungefär oförändrad under år Kommunsektorn omfattar oerhört många sektorer. Men om vi kan vara överens om att skolan skulle behöva mer resurser kan vi av Kommunförbundets svar se att det inte blir några mer resurser i form av mer personal eller mer kringpersonal. Det kommer naturligtvis att drabba dem som behöver de resurserna. Jag har varit runt litet grand och träffat personal på barn och ungdomspsykiatriska mottagningarna. Där har man fått en ökad arbetsbelastning. Man säger att det rör sig om ökningar med 50-100 % av remisserna till barn och ungdomspsykiatriska mottagningar. Jag frågar då om orsakerna till detta. Det svar som jag ganska samfällt får är: Det beror på att man har ryckt undan resurserna i skolan och i barnomsorgen. Det är för få vuxna, och framför allt har man tagit bort kuratorn, skolpsykologen, skolsköterskan, vaktmästaren och de som var en resurs runtomkring barnen. Jag tycker inte att jag i interpellationssvaret får något riktigt konkret svar. Vad skall skolministern göra för att barn med behov av stöd får det och får det nu? Det är litet sent att säga att de får det nästa år eller året därpå. Däremot tycker jag att det som sades om att förbättra lärarnas situation var bra, frånsett att de inte ges mer resurser. Tankebanorna kring hur det skall bli bättre att jobba och intressantare och viktigare i skolans arbete tycker jag ändå att skolministern har fått med. Sedan gäller det den otrygga situationen och att man skall behöva ringa efter polis. Också där är intentionerna ganska bra. Men var finns resurserna? Skall vi i vårt välfärdssamhälle verkligen acceptera att man behöver ringa efter polis för att t.ex. polisanmäla en sjuåring, något som vi har sett exempel på och hört om? Är det inte oerhört viktigt att vi faktiskt har vuxna som klarar av små barn och deras behov? Det är fråga om väldigt små barn. Jag vill ha litet mer konkret information. Vad gör ministern i dag, och vad tänker regeringen göra, för att åtgärda de problem som vi ser?
Fru talman! Marianne Samuelsson och jag delar ett stort engagemang för skolfrågor. Jag tror att det är viktigt, och det kommer ofta till uttryck här i kammaren, att det finns ett stort politiskt engagemang för skolfrågorna. Det finns också ett motsvarande engagemang ute i samhället. Man vill satsa på skolan och prioritera skolan. Det är sant att det finns en rad allvarliga problem i svensk skola i dag. Men det är också viktigt att vi inte låter debatten styras av bilden i medierna. Problemen i dagens skola är inte särskilt mycket annorlunda än vad de var i går, utan det är ungefär samma sorts problem som vi fortfarande har. Vi skall inte negligera de problemen. Men vi skall också se att i en internationell jämförelse har vi även i dag väldigt bra resultat i svensk skola. Vi måste hålla båda de bilderna levande. Vad är det då som behöver göras? Det kan naturligtvis vara så att man ute i skolorna inte vet hur man skall kunna hantera problemen. Men min bestämda bild är att man i skolorna vet ganska väl vad som behöver göras och vad man vill göra. Man har konkreta elever som inte har tillräckliga kunskaper eller som har andra problem och svårigheter, t.ex. läs och skrivsvårigheter, sociala handikapp, dolda handikapp eller den sortens svårigheter. Man vet ganska väl ute i skolorna vad dessa elever behöver. Men man har inte haft resurser för att ge dem det. Man har inte haft pengar för att göra halvklasstimmar några gånger till i veckan, för att kunna ha en speciallärare till eller för att kunna göra litet mindre undervisningsgrupper. Det är i första hand resurser som man behöver för dessa elever. Jag känner mig ganska trygg i förvissningen att åtgärdsprogram upprättas ute på skolorna. Man vet vad man vill göra, men man har inte haft pengar till det. Då är mitt viktigaste ansvar som skolminister att se till att de här pengarna nu kommer fram. Och det gör de inte huvudsakligen genom ökade statsbidrag utan genom att vi för en politik som gör att vi har en sund ekonomisk utveckling. Framtiden ser ganska ljus ut för Sverige. Då ser den också ljus ut när det gäller resurser till skolan. Då måste vi också till detta koppla att vi ökar kontrollen. Och jag vill säga till Marianne Samuelsson att det inte bara är Kommunförbundet som kontrollerar hur pengarna används ute i kommunerna. Det är också t.ex. Skolverket, som har ett särskilt uppdrag att följa upp de s.k. Perssonpengarna. Jag vill dock säga att det viktigaste inte är vilka pengar man har använt till vad i skolan. Det viktigaste är att pengarna har givit resultat. Jag är inte nöjd om man i en kommun säger att man har använt alla pengar till skolan om detta ändå inte har lett till att alla elever har fått den trygga skolgång och de grundläggande kunskaper de har rätt till. Det är det viktiga; att vi utvärderar utifrån de krav som faktiskt ställs i skollag, läroplan och kursplaner. Utöver de utökade resurserna till kommunerna och en sund ekonomisk utveckling finns ju nu också möjligheten att tillfälligt, för den akuta situationen, ta in s.k. resursarbeten i skolan. Det är något som jag önskar att man skall göra mer ute i kommunerna. Man borde använda sig av denna möjlighet just här och nu när vi har den stora arbetslöshet som vi har. När det gäller frågan om polisanmälan, vill jag säga att det självklart aldrig är så att polisen kan hjälpa en sjuåring. Det är inte polisens uppgift att uppfostra barn eller att ta sig an problem för sjuåringar. Men jag tycker också att det är litet fel att vända det till att säga: Vi skall inte acceptera att man måste ringa polis. I det aktuella fallet tror jag inte att det var så skolan kände att man måste för att man inte kunde hantera frågan. Man hade faktiskt ett lokalt beslut, som var ganska fyrkantigt, om att det var så man skulle agera. Jag tror att man ute på skolorna har möjlighet och kapacitet att också hantera problem med våld och mobbning. Men det behövs mer av civilkurage. Det behövs mer av ett gemensamt synsätt. Man måste på varje skola utarbeta gemensamma rutiner där elever, lärare och föräldrar blir involverade i detta arbete. Jag välkomnar, det måste jag ändå säga, att skolorna inte tror att de kan lösa alla problem själva utan att de också är öppna och använder sig av den kapacitet som finns hos närpolis och sociala myndigheter.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir något förvånad över att skolministern tar så lätt på dagens situation i skolan. Skolministern säger att hon anser att man har möjlighet och kapacitet på skolorna att hantera mobbning och att hantera sin arbetssituation. Hur kommer det sig då att en så stor andel av lärarna säger att de skulle vilja sluta just för att de känner att de inte orkar och inte räcker till? Jag tycker att det är oerhört viktigt att faktiskt lyssna på de här signalerna. Det är ju inte riktigt så att det ser ut som det gjorde tidigare. Skolministern talade ju redan i sitt svar om att man har dragit in 19 % av resurserna. Det är väl gott och väl att det finns ett politiskt engagemang. Men pengarna finns ju inte i kommunerna. Det behövs faktiskt mer resurser i form av pengar för att man skall kunna ha tillräckligt med personal för våra barn. En viktigt fråga att fundera över är väl: Är det vettigt som vi har det i dag när så många människor går arbetslösa och betalas av statskassan samtidigt som kommunerna inte kan få ta del av de här pengarna för att behålla eller nyanställa personal inom skolan och barnomsorgen - som ju är en oerhört viktig bas för att barnen skall känna sig trygga? Jag tycker inte att vi i dag kan se att skolan har all den kapacitet som skolministern skulle önska och som hon också talar om. Jag tror att det behövs mer av riktade resurser till skolan för att klara detta. Då får man fundera över hur man skall göra detta. En del är väl det här med uppföljningsarbetet. Hur får man resurser till det i dag? Finns det några pengar medskickade för att klara det? Har man några som helst former av sanktionsåtgärder om man upptäcker att något har gått fel eller att det inte fungerar som det var tänkt? Eller går man så att säga bara vidare och fortsätter utifrån att man skriver ett papper och säger: Tyvärr räcker inte resurserna. Tyvärr fungerar inte det här enligt skolplanen. Jag tror faktiskt att vi måste ta de här signalerna på allvar. Det saknas faktiskt resurser för det här årets skolarbete. Det är möjligt att det kan bli bättre nästa år, eftersom regeringen då tänker skicka med pengar. Men man måste sätta det här i relation till verkligen. Regeringen har beslutat om ganska mycket pengar till exempelvis utbyggnad av vägar, till JAS-plan och till en hel del andra satsningar som det kanske inte alls finns samma akuta behov av som det finns när det gäller att satsa på våra barn. Våra barn är framtiden. Därför måste det till resurser för att de skall må bra, för att de skall orka och för att de skall kunna ta över. De signaler vi har i dag går i precis motsatt riktning. De resurssvaga barnen skulle behöva de här extra stöden, och skolplanen talar i vackra ordalag om hur det egentligen borde se ut. Men det ser inte ut så på kommunal nivå i dag. Kommunförbundet är inte kontrollorgan åt kommunerna när det gäller skolorna. Det är det Skolverket som är. Men Kommunförbundet har dock en möjlighet att lyssna av vart de där pengarna som skulle gå till extra resurser - det skulle regeringen se till - har tagit vägen. Hur kommer kommunerna att använda dem? Då visar det sig att det blir inte ytterligare personal. Då har man inte heller löst det som är det viktiga; att det behövs mer resurser för våra barn.
Fru talman! Det är inte alls så att jag tar lätt på dagens situation. Vi har ett antal mycket allvarliga problem i dagens skola. Vad jag vill säga, och vad jag har sagt många gånger både här i kammaren och i andra sammanhang, är att jag ser att några av dessa problem faktiskt beror på det faktum att skolan har förlorat så pass mycket resurser under 90-talet. Jag tror att det allvarligaste problem som vi har i dag i skolan är att vi har en liten grupp elever som lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Det är förvisso inget nytt problem. Men konsekvensen av att göra detta blir allt värre ju längre vi går in i ett kunskapssamhälle. Den här gruppen elever lämnar också ofta skolan med ett knäckt självförtroende och en uppfattning av sig själva som säger att de inte duger, att lärande inte är något för dem. Det är ett oerhört handikapp i ett kunskapssamhälle. Och det finns tecken som tyder på att denna grupp har blivit större under 90-talet. Vi har inte tid eller råd att vänta på att bli säkra på att utvecklingen går åt det här hållet. Vi måste göra insatser för de här barnen nu. Det är därför vi särskilt har pekat ut insatser för elever i behov av särskilt stöd när det gäller de extra pengar i statsbidrag som kommunerna nu får. Det är viktigt att fråga sig: Är det så att skolan har duktig personal och duktiga lärare och att man vet ganska väl hur problemen ser ut men att det fattas resurser? Det är huvudsakligen den bilden jag har. Eller är det så att det finns ett systemfel inne i skolan och att det inte alls är en resursfråga? Den uppfattningen finns också i den politiska debatten, men den delar jag inte. Vi har ett allvarligt problem. Alla skolans problem kommer inte att lösas med mer resurser. Det tror jag inte. Men några av de allvarligaste problemen kommer att lösas. Det gäller särskilt insatser för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det är ju därför vi gör den här prioriteringen. Jag tycker att Marianne Samuelsson debatterar litet grand som om regeringen inte hade lyckats göra den här prioriteringen. Jag tror att det var få som trodde 1994 att det skulle vara möjligt under den innevarande mandatperioden att både klara av att sanera statsfinanserna och att göra nya, stora investeringar - som det faktiskt handlar om - i skola, vård och omsorg och i utbildningssektorn i övrigt. Vi har ändå lyckats med detta, och det är jag otroligt stolt över. Men det finns stora hål att stoppa i. Självklart är det inte vettigt att en så stor andel av befolkningen går arbetslös när det finns arbetskraftsbehov i skola, vård och omsorg. Det är just därför som vi tillfälligt har givit möjligheten till resursarbete. Det har vi gjort just för att det inte skall vara så att man skall behöva gå arbetslös när det behöver utföras arbete i skola, vård och omsorg. Det är nu alltfler kommuner som använder sig av denna möjlighet. Men jag skulle vilja se att ännu fler gjorde det. Det ger också en möjlighet att använda de statliga pengar som i dag går till kontant arbetsmarknadsstöd på ett vettigare sätt i den sektor där det finns ett stort behov av arbetskraft. Marianne Samuelsson frågade också om sanktionsmöjligheter gentemot kommunerna. Låt mig först säga att det inte finns något som helst utrymme för kommunerna att konstatera att de inte kan uppfylla lagen och sedan bara strunta i den. Lagen gäller för kommunerna. Kommunerna är skyldiga att leva upp till det som sägs i skollag och läroplan. Det finns ingen gummiparagraf som säger att har man inte råd, så slipper man. Man måste göra detta. Den situation som vi har i dag är att när Skolverket kritiserar en kommun leder det alltid till åtgärder i den kommunen. Det är ändå viktigt att fundera över om vi behöver andra eller ytterligare sanktionsmöjligheter utöver dem vi har i dag. Skolverket har i uppdrag att överväga den frågan och komma med förslag på om det behövs ytterligare sanktionsmöjligheter och hur de i så fall skulle se ut. Fru talman! Marianne Samuelsson pekar ut investeringar i vägar och flygplan som om det vore det som regeringen satsar på, men så ser det inte ut. Den socialdemokratiska regeringen har en utomordentligt tydlig prioritering av utbildning, skola, vård och omsorg. Där ligger de stora resurserna och den tydliga prioritering som den här regeringen har gjort, när det nu finns möjlighet att investera och satsa med egna pengar och inte med lånade.
Fru talman! Tyvärr håller jag definitivt inte med om att den socialdemokratiska regeringen har prioriterat skolan och kommunsektorn. Socialdemokraterna införde t.o.m. skattestopp i kommunerna och gjorde det därmed omöjligt för kommunpolitikerna att avgöra hur mycket resurser de själva behövde. Dessutom har regeringen satsat 20 miljarder på ett EU medlemskap och ger redan det här året 6 miljarder till Södra länken i Stockholm - de 6 miljarderna för en vägstump i Stockholmsområdet skall jämföras med 4 miljarder, som skall täcka in hela kommunsektorn i alla landets kommuner. Det säger sig självt att det inte är kommunerna och de mjuka verksamheterna som den socialdemokratiska regeringen prioriterar. Det är precis tvärtom. Det är bara tragiskt att skolministern tvingas försvara att resurserna i skolan är så knappa som de är. Skolministerns politik och hennes idéer kring vad skolan skulle behöva är mycket bra, och det är synd att skolministern inte slår näven i bordet och säger att det är helt oacceptabelt att hon som skolminister får så litet pengar, när pengarna går till andra saker i det här landet. Det är en självklarhet att vad som behövs inte är projektarbeten eller resursarbeten där man först sparkar människor från den kommunala sektorn och sedan som en arbetsmarknadsåtgärd låter dem gå in i verksamheten med en lägre lön än vad de hade innan. Det som behövs är riktiga jobb. På så vis kan vi visa att vi i det här landet faktiskt prioriterar barnen. Säger vi att det behövs vuxna människor i barnens värld måste vi också visa det med pengar. Då är det som jag ser det självklart att man tar av de pengar som man i dag betalar till arbetslösheten - arbetslösheten kostar i dag ca 100 miljarder - och flyttar ned dem till kommunsektorn, så att det finns vuxna runt våra barn och de kan känna sig trygga.
Fru talman! I början av den här diskussionen var Marianne Samuelsson och jag någorlunda överens om intresset av att värna skolan, men Marianne Samuelssons senaste inlägg visar att vi har grundläggande skillnader i synsätt. Det handlar om en medvetenhet om hur resurser skapas i samhället. Kommunernas knapphet på resurser beror inte på att de har höjt skatten för litet de senaste åren, utan den beror på att Sverige har gått igenom en oerhört djup ekonomisk kris, som jag som socialdemokrat tycker att den förra regeringen också förvärrade genom sitt agerande. Att kommunerna inte har haft resurser beror på att vi har förlorat så många arbeten i Sverige, det beror på att så många företag har gått i konkurs och att det inte har funnits någon tilltro till svensk ekonomi i utlandet. Det är inte så att vi hade kunnat undvika krisen genom att höja kommunalskatterna väsentligt mycket mer. Det är heller inte så att regeringen sitter och uppfinner pengar och delar ut till de mest behövande statsråden. Regeringen bedriver ett kollektivt arbete för att skapa möjligheter för Sverige att på nytt bli ett starkt land, så att vi kan prioritera välfärdspolitiken och särskilt satsa på barn, gamla och sjuka. Det är vad vi gör, och vi investerar också för framtiden. De största investeringarna som vi gör handlar om utbildning. Det utgör den absolut största delen av de framtidsinvesteringar som regeringen står för. Om Marianne Samuelsson jämför den svenska regeringens politik med den som förs t.ex. i de andra länderna i Europa skall hon se att det inte finns någon annan regering som gör så tydliga prioriteringar eller som för den delen har lyckats så väl med saneringen av ekonomin. Det finns ingen annan regering som gör så tydliga prioriteringar av skola, vård och omsorg och utbildning för hela befolkningen.

Fru talman! Henrik Landerholm har frågat mig om svenskt militärt stöd till Baltikum. I november 1996 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten att mot bakgrund av de nedskärningar som skulle genomföras i samband med 1996 års försvarsbeslut analysera och redovisa möjligheterna till utökat stöd till de baltiska länderna. Uppdraget gällde såväl stöd till utbildning som materiellt stöd till uppbyggnad av försvarsmakter under demokratisk kontroll. Uppdraget inkluderade också förslag till konkreta insatser för att stärka dessa länders förmåga att delta i och tillgodogöra sig PFF-samarbetet. 1997. Det hade då utarbetats genom en nära och fortlöpande dialog med försvarsministerier och militära högkvarter i de baltiska länderna. Redovisningen visar på ett stort behov av både utbildning och materiel. Mot bakgrund av dialogen med de baltiska staterna gjordes en tydlig prioritering av projekt. En glädjande slutsats var att mycket av det som för de baltiska staterna prioriteras högt är projekt som pågått under flera år. Det är regeringens avsikt att dessa projekt skall fortsätta. Här kan särskilt nämnas den baltiska fredsbevarande bataljonen BALTBAT, den baltiska marina styrkan BALTRON och utbildning av baltiska officerare vid svenska officershögskolor. Flera av dessa projekt drivs inom en multilateral ram. Henrik Landerholm frågar hur arbetet med det fortsatta militära biståndet fortskrider i Regeringskansliet. Vad gäller de säkerhetsfrämjande insatserna som finansieras inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete med Central och Östeuropa kan nämnas en rad projekt som beslutats, t.ex. fortsatt stöd till BALTBAT, BALTRON, ett antal ytterligare utbildningsinsatser, minröjning i baltiska vatten och stationering av en rådgivare vid Estlands försvarsministerium. Andra projekt är under beredning, t.ex. överföring av viss garnisonsmateriel som finns i överskott inom Försvarsmakten och sjukvårdsutrustning. Försvarsmaktsuppdraget var en inventering av möjliga projekt. I sammanhanget bör framhållas att överföringarna till Baltikum är förenade med betydande kostnader, trots att det gäller överskottsmateriel. Bl.a. av detta skäl gjordes prioriteringar av Försvarsmakten av de föreslagna projekten. Alla projekt som är möjliga att genomföra kommer således av resursskäl knappast att genomföras. Beslut om genomförande kommer successivt att fattas. Försvarsbeslutet, som fattades av riksdagen 1996, uttrycker en tydlig inriktning av samarbetet med de baltiska staterna inom det militära området. Samarbetet bör bidra till en bättre demokratisk kontroll av försvaret och skall kunna omfatta ett brett spektrum av åtgärder som utbildningsinsatser, rådgivning, samövningar och samverkan inom PFF-ramen samt krigsmaterielexport. Försvarsmaktens utredning visar tydligt att de baltiska staterna prioriterar anskaffning av pansarvärnsvapen och luftvärnsvapen. Både pansarvärnsvapen och luftvärnsvapen finns tillgängliga som överskottsmateriel, men även här är inte obetydliga kostnader involverade, t.ex. vad gäller utbildning. Regeringen ser för sin del inga generella hinder mot att de överskottsvapen som nämnts försäljs till Estland, Lettland och Litauen. Det är regeringens uppfattning att vapnen skall försäljas enligt gängse förfaringssätt och därmed åsättas ett rimligt värde. I sammanhanget vill jag erinra om att den svenska lagstiftningen föreskriver att export av vapen skall prövas från fall till fall. Sverige har tidigare sålt granatgevär till Litauen. Det är även avsikten att Försvarsmakten skall få uppdraget att genomföra erforderlig utbildning. Regeringen kommer att successivt i vår fatta beslut i enlighet med den redovisning som jag här har givit. Regeringen kommer också att informera de berörda länderna om regeringens bedömning. Med detta anser jag mig ha besvarat frågorna i
Fru talman! Trots förseningen vill jag ta tillfället i akt att oförbehållsamt tacka försvarsministern för svaret. Det är naturligtvis viktigare för mig att frågan som jag tog upp, den om svenskt militärt stöd till Baltikum, fått en i princip riktig lösning än att svaret kom i rätt tid. Att Sverige skall stödja baltiskt försvar är en oomtvistad fråga, som ändå gått litet i stå. I den mån min interpellation har kunnat bidra till att snabba på den här processen gläder jag mig åt det. I slutet av förra året fanns det nämligen en utbredd uppfattning i Baltikum att man offrats på det svenskryska samarbetets altare. Det fanns t.o.m. rykten om att president Jeltsin fått löften om att inga vapen skulle överföras till Baltikum vid sitt besök här i Sverige. För att stävja sådan ryktesspridning, som oftast beror på brist på information snarare än på ond vilja, är regeringens beslut extra viktigt. I verkligheten stöder ju ryssarna själva, åtminstone indirekt, de baltiska ländernas försvar. I Litauens flotta stävar i Östersjön två fregatter som köpts från Ryssland. Argumentet om att vapenöverföring är känslig för Ryssland faller alltså platt till marken. Även om jag är nöjd med försvarsministerns principiella besked finns det åtskilligt som återstår att diskutera. Han pekar bl.a. på de höga kostnader som gör en del av projekten praktiskt besvärliga. Frågan är hur materiel som skall avvecklas över huvud taget kan åsättas något värde när det med hänsyn till alternativkostnaden, dvs. kostnaden för skrotning, borde vara möjligt att skänka materielen i stället för att ta betalt. Eller är det bara av principiella skäl som regeringen vill att all överföring av krigsmateriel till Baltikum skall passera genom för försäljning gängse instanser, dvs. Exportkontrollrådet och Inspektionen för strategiska produkter? Andra länder har valt modellen att skänka - bl.a. Tjeckien, som enligt uppgift erbjudit Litauen stridsvagnar. Varför inte Sverige? frågar man sig. för det är väl det som det handlar om när det gäller luftvärns och pansarvärnsvapen - kan heller inte bli oöverstiglig. Det kan på sin höjd handla om några enstaka baltiska officerare som tas hit eller några enstaka svenska officerare som följer med materielen dit. Med det överskott vi har på svenska officerare är alternativkostnaden för användning av dem mycket låg. Varför se problem i stället för möjligheter, försvarsministern? Som sagt: Jämfört med vad det kostar att skrota systemen torde det snarare bli fråga om att balterna kan få betalt för att ta emot utrustningen. Den andra konkreta fråga jag skulle vilja ställa till försvarsministern är nära kopplad till den om eventuella kostnader för stödet. I svaret nämns att materielen skall "åsättas ett rimligt värde". Vad innebär det när skrotningskostnaderna är högre än restvärdet? Skall den finska modellen, där 19 haubitsar såldes för en mark vardera, vara vägledande? I så fall ser jag inga problem. Vad är ett rimligt värde för materiel som annars skall skrotas? Min sista fråga gäller strategin för vapenstödet till Baltikum. Kan det påbörjas omedelbart? Och är det verkligen så att regeringen inte tänker sig något sammanhållet program, koordinerat med andra länders stöd, så att den process som inleddes för drygt ett och ett halvt år sedan får en slutpunkt? Försvarsmakten har presenterat ett smörgåsbord, precis som försvarsministern redovisat. Är det inte rimligt att regeringen samlat prioriterar vad som skall ingå i det militära biståndet till Baltikum i stället för att fatta beslut efter hand?
Fru talman! Den redovisning som Försvarsmakten gjorde var omfattande, men den innehöll en del frågeställningar som det har varit viktigt att penetrera. En sådan fråga har varit just prissättning på materiel och kostnader förknippade med olika materielöverföringar. Man kan inte ta så lätt på saken som att säga att det är obetydliga kostnader för de kategorier det handlar om, och det gäller både vapen och annan materiel. Jag kan nämna att Försvarsmakten, visserligen ganska översiktligt men ändå, lägger ganska stora kostnader på att överföring skall ske på ett sätt som innebär att det t.ex. inte uppstår risk för olyckor vid hanteringen av vapen, ammunition osv. Det har varit en ganska betydelsefull del. Ett samlat program, som skulle innefatta det mesta av det som Försvarsmakten menade fanns överblivet i svensk materiel, kan vara förknippat med ganska betydande kostnader. När det sedan gäller prissättningen kommer vi utifrån den redovisning jag har gjort, där vi talar om rimliga priser, att meddela de baltiska länderna att de är välkomna att inleda överläggningar med den svenska sidan. I det sammanhanget kommer vi att ta upp hela paketet av kostnader kring materielen i sig, utbildning - vilken kan äga rum delvis i Sverige och delvis i mottagarlandet - och transporter. En viktig sak som vi via ISP självklart måste ha förvissning om är allt som är förknippat med förvaring, säkerhet, slutanvändarintyg osv., dvs. det som är det gängse vid försvarsmaterielexport. Därmed har jag besvarat den första frågan från Henrik Landerholm. Vi har funnit att det naturliga har varit att gå den väg där vi har etablerat både ett regelverk och ett myndighetssystem, nämligen Inspektionen för strategiska produkter. Det är den väg som vi använder i övriga fall beträffande vapen, och den har visat sig innebära att de svenska intressen som finns i sådana här sammanhang blir väl tillgodosedda. Jag räknar med att vi successivt kommer att kunna fatta beslut både beträffande vapendelar och andra delar utifrån den redovisning som Försvarsmakten har gjort på regeringens uppdrag om överföring av materiel. Vi kommer självfallet också att orientera den grupp länder som fungerar som support för de baltiska ländernas försvarsarbete. Det är en grupp länder som i andra sammanhang, t.ex. när det gäller BALTBAT, BALTRON m.m., för överläggningar och informerar varandra om biståndsprogram knutna till försvarssektorerna i respektive land.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaren respektive försöken till svar på mina frågor. När det gäller processen har jag förståelse för och respekterar försvarsministerns uppfattning att det gängse regelverket för överföring av krigsmateriel sannolikt är det enklaste sättet att snabbt kunna överföra materiel. När det gäller Försvarsmaktens redovisning består den av olika delar. Jag inser väl att en del av de projekt som redovisats är ganska kostnadskrävande, eftersom de innefattar även andra saker än enbart direktöverföring och kanske en begränsad utbildning. Vid sidan av dessa finns det däremot en hel del andra projekt, inte minst materielprojekt. På grund av att det svenska försvaret under 90-talet minskat sin krigsorganisation med många hundra tusen man har det blivit mycket vapen över. Där är försvarsministern mig fortfarande svaret skyldig. Alternativkostnaderna för att skrota all denna materiel - och det måste genomföras, oavsett om det handlar om ammunition som skall störtas till höga kostnader eller som i det här fallet skrotning av PV-vapen och luftvärnspjäser - är mycket stora. Självklart måste det här kunna göras en avvägning av vad som är billigast - direktöverföring, någon form av export eller skrotning. Jag tycker att försvarsministern försöker måla upp problemen som något större än vad de egentligen är. Min fråga om prissättning av materielen kvarstår fortfarande. Ett rimligt värde åsätts, heter det. Jag frågade särskilt försvarsministern om det finska exemplet med en symbolisk summa för respektive system är någonting som kan fungera som ett föredöme eller om det inte är så försvarsministern ser det hela. Dessutom har jag en fråga av eget intresse och för min egen kunskapsuppbyggnad. Det gäller vad som i svaret avses med "viss garnisonsmateriel" - ett uttryck som aldrig tidigare kommit till min kännedom.
Fru talman! Det är självklart att vi skall väga in alternativkostnader för skrotning. Men rent generellt vill jag säga så här: Vi drömmer inte om att det, på grund av att vi varje år utrangerar försvarsmateriel och att detta leder till en kostnad i Sverige, skulle vara enklare för oss att se till att denna kostnad i olika former lämnar vårt land. Det är självklart att ett land som vårt, som har byggt upp ett försvar och håller det på hög nivå, också i princip varje år måste ta ansvar för utgående materiel och se till att den förstörs på ett miljömässigt korrekt sätt. Men självklart kommer vi också att väga in alternativkostnadsresonemang. Vad är ett rimligt värde? Det vore fel av mig att inför Sveriges riksdag och inför offentligheten inleda en diskussion på den svenska sidan om en prisförhandling som skall äga rum med kommande köpare, och där det skall involveras möjligheter inte bara till materiel utan också till utbildning, transporter, m.m. Men avsikten är att utgå från att det är materiel som är tillverkat ganska långt tillbaka i tiden, som inte har ett alternativt värde och där vi också vet att det finns vad man kan kalla en andrahandsmarknad i världen. Vi skall försöka att utifrån de här utgångspunkterna inleda överläggningar med de baltiska länderna. Man måste också överväga och ha respekt för vad som är de baltiska ländernas egen ekonomiska förmåga. Hur mycket materiel kan man ta emot och samtidigt knyta till bra utbildning, bra förvaring och sätta in i ett bra försvarskoncept? Det är en mycket viktig sak, och vi gör en viktig insats när vi genom en särskild företrädare, som har offentliga direktiv, bistår länderna med en totalförsvarsplanering. En viktig sak där är att få bra avvägningar mellan kostnader för olika komponenter i ett försvar. Jag vill bara säga att vi måste ha respekt också för vad våra baltiska grannar själva vill formulera som sina möjligheter att långsiktigt ha om hand och kunna använda materiel på ett sätt som är väl integrerat i de försvarsdoktriner som de bygger upp. Slutligen vill jag säga att viss garnisonsmateriel syftar på sådant som händer när man lämnar kaserner och kasernområden i vid mening. Jag kan säga att den uppräkning som jag minns i detta sammanhang handlar om sängar, om praktiska förrådsgrejor och sådant. Det är alltså ett ganska brett område av allt det som ingår i verksamheten vid en garnison och på en kasern. Tack!
Fru talman! Att den svenska totalförsvarsrådgivningen till de baltiska länderna är ytterligt behjärtansvärd och nödvändig för länder som inte har tidigare erfarenhet vare sig av totalförsvarsplanering eller försvarsplanering är oomtvistat. Det gläder mig särskilt att försvarsministern pekade på rådgivning också vad gäller operativa behov och operativ planering. Även sådant behöver man hjälp med. Skulle Sverige kunna göra ytterligare saker och försvarsministern är anhängare av det skulle det glädja mig alldeles särskilt. Jag blir emellertid något oroad när jag hör försvarsministerns resonemang kring hur den här försäljningen skall gå till. Å ena sidan får jag bilden av att värdet skall sättas mycket lågt, eftersom materielen är utgången och avskriven för svenska behov. Å andra sidan pekar försvarsministern på ett mer kommersiellt förhållande, dvs. vilket värde överskottsmaterielen skulle kunna åsättas på en internationell vapenmarknad. Jag ser inte frågan på det sättet. Jag ser denna fråga som en biståndsfråga, en fråga om hur vi på bästa sätt och medvetna om att det här är fattiga länder med små ekonomiska resurser faktiskt också kan underlätta för dem att genomföra satsningar på andra viktiga politiska områden, inte minst de sociala. Därmed finns det stor anledning att överväga prissättningen och se till att den blir rimlig också ur baltisk utgångspunkt, särskilt som de alternativkostnader jag tidigare talade om i normalfallet är mycket höga.
Fru talman! Henrik Landerholm kom i sitt sista inlägg också fram till begreppet rimlig. Det är det ord vi skall förhandla och överlägga om. Avsikten är att det skall vara ett rimligt pris. Självklart tar vi då i beaktande vad två parter har att anföra kring begreppet rimlig.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att föreslå ändringar i jaktförordningen för att möjliggöra mer flexibla lösningar vad gäller varg än vad som är möjligt i dag. Lennart Brunanders fråga avser bestämmelserna i jaktförordningen om skyddsjakt på varg, vem som skall besluta om sådan jakt och ersättning för skada av varg. Statens naturvårdsverk kan enligt 27 § jaktförordningen ge tillstånd till skyddsjakt på björn, järv, lo och örn om stammen utvecklats så att den är till synnerligt obehag för befolkningen eller orsakar avsevärd skada för tamdjursskötseln. När det gäller varg får tillstånd till skyddsjakt avse endast ett enskilt djur som orsakar avsevärda skador eller olägenheter. Före den 1 mars 1990 gällde samma bestämmelser om skyddsjakt för varg som för björn, järv, lo och örn. Begränsningarna i möjligheterna till skyddsjakt efter varg gjordes med hänsyn till den då mycket svaga vargstammen. Ersättning av statsmedel kan lämnas för att ersätta skada av vilt. Ersättning lämnas dock inte om det gått att försäkra egendomen mot skadan. Numera kan inga andra tamdjur än yngre hundar försäkras mot skada av varg. Det innebär att statlig ersättning endast kan lämnas för hundar som är så gamla att de inte längre kan försäkras. Naturvårdsverket presenterade i slutet av förra året ett förslag till ändringar i jaktförordningen. Verket tar upp bl.a. de paragrafer i jaktförordningen som Lennart Brunanders interpellation aktualiserar. Förslaget remissbehandlas för närvarande.

När det finns tio etablerade vargpar på den skandinaviska halvön är detta kriterium emellertid uppfyllt, enligt verket. Just nu pågår inventeringar av bl.a. varg. De är inte slutförda, och vi vet inte om det i dag finns tio vargpar. När det gäller ersättning för rovdjursskador anser Naturvårdsverket att jaktförordningen bör ändras så att ersättning och bidrag till skadeförebyggande åtgärder kan lämnas för skador av stora rovdjur på tamdjur, oavsett om de kan försäkras eller ej. Detta skulle ha mycket stor betydelse när det gäller att få acceptans för de stora rovdjuren. Rätten till ersättning bör enligt verket även omfatta hundar som skadas eller dödas av stora rovdjur. Detta gäller särskilt varg, där det kanske största hindret för acceptans av denna djurart från lokalbefolkningens sida är vargens benägenhet att ta hundar. En möjlighet till ersättning även för denna typ av skador skulle enligt Naturvårdsverket underlätta det svåra arbetet med att få förståelse också för framför allt vargen. Det pågår således ett arbete som kan komma att medföra ändringar i jaktförordningen. Regeringen kommer efter remissbehandlingen att ta ställning i dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. I min interpellation efterfrågade jag regeringens ståndpunkt i den här frågan. Jag återkommer till det. Vargen håller på att återinvandra i Sverige. Vi har inte haft varg i de allra flesta av de här områdena på kanske 150 år. Det gör att vi inte har något naturligt sätt att umgås med vargen. Vare sig vargen eller vi människor uppträder antagligen på ett naturligt sätt. Det finns en inbyggd rädsla för varg. Man kan diskutera om det är rätt eller fel. Egentligen är det ointressant, för faktum är att rädslan finns. Jag var i Dalsland före jul och träffade där människor som redovisade sin rädsla. De vågade inte släppa ut barnen på kvällarna när det var mörkt. Vargen fanns i trädgården och gick inte därifrån. De var inte säkra på hur vargen skulle uppträda. I sådana lägen bör man kunna vidta åtgärder. Det är det som är bakgrunden till min fråga. Dessa människors rädsla måste tas på allvar. Den kan inte nonchaleras. Livskvalitet innebär att slippa vara rädd. Eftersom vargarna kommer närmare och blir fler till antalet blir frågan mer och mer aktuell. Då är det viktigt med förändringar. Länsstyrelserna eller Naturvårdsverket? Jordbruksministern har refererat vad Naturvårdsverket har lagt fram förslag om. Förslaget till förändring av 27 § stämmer ungefär överens med vad jag har efterfrågat. Det är naturligtvis bra. Det vore rimligt att också ändra 28 §. Vi vet inte exakt hur många vargar det finns. Den räkning som genomfördes före jul visar på att det finns ungefär 65 vargar. Jag vet inte om det innebär att det finns tio vargpar. Bortsett från detta uppstår ändå dessa situationer och problem. Ersättningsreglerna som beskrivs här är bra. Det vore verkligen bra om de införs. Det var nästan en olyckshändelse när reglerna ändrades för några år sedan vid ett beslut i riksdagen. Sedan har de justerats något. Det vore bra att få de missförstånd som finns i sammanhanget undanröjda. Det är naturligtvis viktigt att kunna ha varg i Sverige. Vi har ett ansvar för den biologiska mångfalden. Men det är nödvändigt att förutsättningarna är sådana att människor kan acceptera dem och känner trygghet i sin tillvaro. Först då kan det hela vara naturligt och riktigt. De förslag till ändringar av jaktvårdsförordningen som jag har tagit upp här och de förändrade reglerna för ersättning är viktiga att genomföra. Det vore bra om beslutsfattandet kunde flyttas ned till länsstyrelserna. Jag skulle gärna vilja veta jordbruksministerns uppfattning om saken.
Fru talman! Det är nog regeringens uppfattning, inte min personliga, som är intressant i sammanhanget. Det förslag som Naturvårdsverket har lämnat remissbehandlas nu. Det vore naturligtvis helt orimligt om jag som enskilt statsråd skulle ha en bestämd uppfattning redan under remissbehandlingen. Det skulle inte tas väl upp av vare sig riksdagens ledamöter eller någon annanstans i samhället. Låt oss i stället avvakta med ett beslut och därmed en åsikt i frågan från regeringens sida tills remissbehandlingen är avslutad och berörda parter har lämnat sina synpunkter. Då skall vi fatta beslut i frågorna. Vargen är numera en realitet i vårt land. Vi är ovana vid detta - precis som Lennart Brunander säger. Vi hade nästan utrotat vargen i vårt land. En vargstam håller åter på att etablera sig, och den första kritiska gränsen har passerats. Vi kan inte riktigt bedöma hur snabbt etableringen fortgår. Efter det att den kritiska gränsen har passerats kan det bli en helt annan omfattning. I ett sådant läge behövs det en långsiktig politik av annan karaktär än den som var nödvändig när det var fråga om att rädda en akut utrotningshotad art. Därför är det oerhört viktigt med det uppdrag riksdagen har gett regeringen att återkomma med en sammanhållen rovdjurspolitik som både beaktar det biologiska mångfaldsperspektivet att bevara den art som har en hemvist i vårt land, men att också beakta andra intressen, t.ex. näringsintressen eller lokalbefolkningars intresse av att tryggt leva och bo i sin del av landet. Sören Ekström har fått i uppdrag att göra utredningen. Den kommer att i ett mer långsiktigt perspektiv behandla de frågor Lennart Brunander har berört. Jag delar uppfattningen att detta är en fråga där alla intressena måste tas till vara. Vi får inte avfärda den oro eller rädsla som människor runt om i landet känner. Jag ser med oro på att detta blir en diskussion inte bara om den konkreta frågan vargen och dess förekomst, utan också till en symboldiskussion i något slags motsättning mellan landsortsbefolkning och stadsbefolkning. Den diskussionen skall vi lämna därhän, utan i stället koncentrera oss på de konkreta sakfrågorna. Det är bra att riksdagen har gett regeringen uppdraget. Jag ser fram emot de resultat som kommer att komma fram i utredningen. Jag delar verkligen uppfattningen att vi måste ta frågorna på största allvar. En förutsättning för att vi skall kunna ha en vargstam i vårt land är att det finns en acceptans hos människor i vårt land att vargstammen finns. Annars kommer detta att bli en omöjlighet.
Fru talman! Det verkar som att jordbruksministern tar frågan på allvar. Bara detta faktum gör att man kan se framtiden an med ett visst lugn. Jag frågade efter jordbruksministerns åsikt, men det är klart att det var regeringens åsikt jag menade. Den är viktig i sammanhanget. Vargen är en realitet i dag. Det är likadant med vargen som med oss, dvs. den är ovan vid att umgås med oss. Ett normalt vargbeteende är att den finns i skogen och inte bland människor. Det är ett djur som inte passar bland människor. Det är inte heller naturligt att vargen skall göra det. Om vi skall få den acceptans som både jordbruksministern och jag har talat om, är det nödvändigt att myndigheter - i det här fallet Naturvårdsverket - men även länsstyrelserna möter människorna så att de ser att de blir tagna på allvar. Man skall inte bara hänvisa till att det inte finns så många vargar och därför skall de inte skjutas. Det är inte ett acceptabelt sätt att bemöta människor. Vargen görs en stor skada eftersom människorna blir emot den. Jag upplever inte att det finns någon motsättning mellan stad och landsbygd. De flesta vargarna finns ute på landet. Jag vill egentligen inte ta upp den diskussionen. Människor måste kunna känna trygghet oavsett var de bor i vårt land, både när det gäller varg och annat. Jordbruksministern talar om rovdjurspolicyn. Vi var lovade att få den redan i höstas. Men jag förstår att den dröjer. Det är väl egentligen litet dumt. Jag ser med viss förväntan fram emot den. Det är viktigt att det framgår klart hur vi skall hantera olika typer av rovdjur, ta vårt ansvar och hur människor skall integreras så att alla känner att de är med. Jag vet inte om jag kommer så mycket längre med jordbruksministern på den här punkten. Det är viktigt att ett arbete är på gång. De delar som inte finns med i Naturvårdsverkets förslag, dvs. vilka som skall hantera frågan, skall också tas fram. Närheten till beslutsfattarna är också viktig. Det vore riktigt att även förändra 28 §. Jag utgår från att jordbruksministern tar med sig dessa frågor och snabbt kommer fram till ett beslut.
Fru talman! De frågor som Lennart Brunander tar upp och som inte berörs i Naturvårdsverkets förslag kan och bör behandlas i den nu tillsatta utredningen. Låt mig också säga att det naturligtvis inte är frågor som vi klarar av för all evig tid genom att tillsätta en utredning. Det handlar om mycket grundläggande konflikter. Det är mycket riktigt så, som Lennart Brunander säger, att vargen inte är anpassad till att leva bland människor. Omvänt skulle man kanske ur vargens perspektiv kunna säga att människorna förmodligen inte är avsedda att leva bland vargarna, vilket vi ändå på sätt och vis gör. Vi tar oss friheten att ingripa i naturen, att själva vistas i vargens miljöer och bedriva jakt på andra arter. Vi har naturligtvis detta grundläggande problem att hantera. Hur skall den moderna människan och hennes samhällsbygge förenas med naturen och skapelsen i övrigt? Jag tror att det är en fråga som vi så länge vi existerar på denna planet återkommande kommer att behöva diskutera och ta ställning till. Det är viktigt - det vill jag gärna upprepa än en gång - att vi i den diskussionen tar alla aktörer på allvar. Det kan inte vara så att det antingen handlar om vargen eller om människor som bor i de delar av vårt land där vargen finns. Vi måste sträva efter lösningar som innebär någon typ av samexistens mellan vargar - och för den delen också andra djur - och människor. För att nå dit måste vi ta dem som är mest berörda - de som lever i de trakter där vargarna finns - på allra största allvar.
Fru talman! Jordbruksministern sade att vi människor befinner oss vid vargens boplatser. Det är förvisso sant i många sammanhang. Vad som är problemet är ju att vargen nu har dragit sig in i samhällena. Det gäller inte bara varg. Också andra vilda djur har gjort det, och det skapar också bekymmer. Men det är en annan fråga. Jag måste säga att det var en ganska stark upplevelse att träffa människor som så direkt har upplevt vargen. De har upplevt rädslan när vargen kommer in och sätter sig på trädgårdsgången och inte flyttar på sig. När man byggde hus och bosatte sig där fanns det inte varg över huvud taget. Det är detta som är bekymret. I min föreställningsvärld - jag vet inte om den är riktig eller inte - finns vargen i de djupa skogarna och inte ute på slätterna och där människor har byggt sina bostäder. Så var det kanske en gång i tiden. Förr i tiden var man ju rädd om sin boskap och tog in den. Man såg till att den var skyddad mot vargen. Jag var uppe i Falköping för några år sedan. Där fördes det också en vargdebatt. En gammal farbror sade att man hade inhägnader och tog in djuren på kvällen. Han sade att det var på den tiden som man visste att vargen var farlig. Nu har man glömt det. Naturligtvis är vargen farlig. Det är ett stort djur, och det jagar. Jag tror egentligen inte att den är farlig för människor, men det spelar ingen roll i sammanhanget. Det räcker att människor är rädda. Därför måste vi ta hänsyn till det.
Fru talman! Jag vill återigen säga att jag delar uppfattningen att vi måste ta hänsyn till de människor som lever i de delar av landet som är mest berörda av vargförekomsten. Vargen finns i Lennart Brunanders föreställningar i de djupa skogarna. Det är nog sant. Vargen finns nog också i de djupa skogarna inom oss. Inget djur är väl så mytomspunnet och i så stor utsträckning symbol för människors oro och rädsla. Det gäller Fenrisulven, och det gäller kanske tidigare än så. Det tror jag också bidrar till - det finns en risk för mig som nollåtta med att säga det - att vår rädsla för vargen ibland är något överdriven. Jag har berört det faktum att det finns en oro för att dyrbara och mycket älskade jakthundar rivs av vargen, men det är en realitet att betydligt fler jakthundar per år dödas av misstag av jägare som råkar skjuta dem i stället för vilda djur. Proportionerna på diskussionen kan ibland vara orimliga. Vargen uppmålas som ett oerhört stort hot mot t.ex. jakthundar, men hotet mot jakthundar är kanske av en annan karaktär. Vi skall inte tala om hur många hundar som dödas av bilar. Vi har all anledning att ta problemen på allvar och möta människors oro med konkreta åtgärder som leder till att man kan leva i trygghet och säkerhet. Vi bör kanske ibland också ställa oss frågan om rädslan för vargen symboliserar någonting annat och någonting mer är just rädslan för den faktiska förekomsten av djuret.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat vilka åtgärder finansministern tänkt sig eller planerat med anledning av ESO-rapporten om fiske. Arbetet är så fördelat inom regeringen att det är jag som skall svara på interpellationen. ESO tillsattes redan år 1981. Huvuduppgiften för kommittén har varit att bredda och fördjupa underlaget för budgetpolitiska och samhällspolitiska avgöranden liksom att belysa frågor om den offentliga sektorns effektivitet och produktivitet. Kommittén anger självständigt de huvudsakliga riktlinjerna för verksamheten, beslutar om vilka projekt som skall genomföras, behandlar förslag till rapporter samt beslutar om publicering. Ofta behandlas frågor som ingen annan lyfter fram i debatten. Uppslag till nya projekt kan komma från flera olika håll. Sekretariatet presenterar projektidéer som kan ha sitt ursprung i bl.a. den allmänna samhällsdebatten. Expertgruppen arbetar främst genom att lämna uppdrag till forskare eller utredningsorgan. Studierna är rapporter till och inte från ESO för att markera att författarna själva står för resultat och slutsatser. Avsikten med den nu aktuella ESO-rapporten om fiske är enligt förordet att komplettera utredningen om översyn av fiskeriadministrationen m.m. med ett underlag som kan bidra till att bredda debatten dels genom att ifrågasätta den nuvarande fiskeripolitiken - inte bara administration och organisation - dels genom att få fler att engagera sig i debatten. Som framgår av min redovisning över inriktningen av ESO:s arbete gäller att kommittén skall formulera och söka besvara frågor om offentlig ekonomi som är viktiga och intressanta. ESO-rapporten om fisket får ses som ett inlägg på författarnas eget ansvar i den allmänna debatten och det fria tankeutbytet. Någon särskild åtgärd från min sida kommer rapporten inte att föranleda.
Fru talman! Tack för svaret. Jag hade givetvis hoppats på någonting annat. Jag antar att det framgår av mina formuleringar i interpellationen. Jag vill, eftersom det är en tid sedan interpellationen lämnades, ge en bakgrund. Det är en hel svensk yrkeskår som känner sig djupt kränkt av utredningsrapporten. Dessa landets yrkesfiskare och deltidsfiskare - de är några tusen till antalet - har alltså drabbats av en s.k. utredning eller en ESO-rapport till departementet. Titeln är Fisk och fusk: mål, medel och makt i fiskeripolitiken. Man skulle kunna tänka sig att ordet "brottsstatistiken". Det är faktiskt det man leds att tro när man tar del av utredningen. Jag tycker som gammal journalist och tidningsmakare att detta är en av de mest utmanande utredningstitlar man kan tänka sig. Jag har inte träffat på någonting värre, måste jag säga, i denna bransch. Dessvärre är titeln något av ett tema i rapporten och för det s.k. utredningsarbetet. Yrkesfiskarna i vårt land känner sig inte bara utpekade som presumtiva skatte och bidragsfuskare. De känner sig även direkt utpekade som misstänkta för skattebrott och bidragsfusk. Det fördes en häftig diskussion i TV 2, där Siewert Öholm, som är en förträfflig journalistisk och alltid aktuell utmanare, fick fram det väsentliga i den mycket starka olustkänsla som finns hos landets yrkesfiskare och förmodligen även deltidsfiskare i olika delar av landet. Det gäller t.ex. Bohusläns skärgård, men också på andra håll. Enkelt uttryckt utpekas landets fiskare som mer eller mindre brottsliga i sin yrkesutövning. Yrkesfiskarna uppfattar utredarnas agerande som oförskämt och oetiskt. Om utredarens uppgifter och slutsatser är felaktiga, måste detta rimligen leda till ett offentligt avståndstagande från ansvarigt håll. Det är klart att jag då vänder mig till regeringen. Någonstans finns ansvaret och någonstans har den här rapporten finansierats. Den är i regeringens hägn. Som sagt: En hel yrkeskår och därtill många andra, kanske de flesta i skärgårdarna - jag har haft tillfälle att tala med åtskilliga om detta - tycker att detta inte bara är olustigt utan en häpnadsväckande attack mot människor som har sin näring i havet, i våra skärgårdar, ute på öar och även i inlandet. Svaret från statsrådet är: ESO-rapporten om fisket får ses som ett inlägg på författarens eget ansvar i den allmänna debatten och i det fria tankeutbytet. Någon särskild åtgärd från min sida kommer rapporten inte att föranleda. Det är ju väldigt tråkigt. Jag måste säga att jag som gammal tidningsman i alla fall hade trott att det fanns en ansvarighet på samma sätt hos regeringen, även om inte samma lag gäller här som för tidningsutgivning.
Fru talman! Jag skall inte värdera själva rapporten. Jag skulle i stället vilja gå in på sakinnehållet och kanske få jordbruksministern att kommentera några fakta. Vi vet ju att den svenska fångststatistiken visar att de svenska resurserna inte tillåter det uttag som görs i dag. Jag frågar mig då: Skall det svenska fisket och resurserna till denna näringsgren baseras på foderfångst till animalieproduktion, som nu prioriteras, eller skall sakpolitiken omprioriteras till förmån för konsumtionsfisket? Detta är en huvudfråga. Vi har ett stort problem. 1991 utgjorde konsumtionsfiske två tredjedelar av fisket och foderfiske en tredjedel. 1995 utgjordes en fjärdedel av konsumtionsfiske och tre fjärdedelar av foderfiske. De tre fjärdedelarna var bara värda 25 %. I dag är skillnaden ännu större. Samtidigt vet vi att det är en liten del av yrkeskåren som fångar foderfisk, men de fångar fisken från väldigt stora fartyg. Den övervägande delen av fiskarna fångar konsumtionsfisk från små båtar. Därför är frågan om råvaran, dvs. fisken, skall vara avsedd för konsumtion och kunna vidareförädlas regionalt, baserat på ett utökat lokalt kustfiske som självfallet skall vara beståndsbevarande, eller om råvaran, fångad från några stora fartyg, skall malas ned till foder för animalieproduktion. Detta är den stora frågan för mig. Jag skulle gärna vilja att jordbruksministern kommenterade den. Om framtidens fiske skall vara hållbart måste vi utveckla ett selektivt konsumtionsfiske som bygger på bevarandeinsatser, framför allt när det gäller det kustnära fisket. Därför har jag en litet annorlunda utgångspunkt när jag talar om fiske än vad Göthe Knutson hade här nyss. För mig är det nämligen alla de små fiskeföretagen som bör värnas och som vi måste ta särskild hänsyn till, inte de stora fartygen som sopar rent utmed våra kuster, framför allt vad gäller foderfisk.

Jag ber att få hälsa statsråden välkomna till dagens frågestund. Från regeringen medverkar i dag statsrådet Thage G Peterson, utrikesminister Lena Hjelm Peterson besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Innan vi börjar frågestunden vill jag informera om att talmannen efter samråd med gruppledarna har beslutat att i fortsättningen inte ge ordet för följdfråga till annan än frågeställaren. Från och med i dag får alltså direkta följdfrågor inte ställas av någon annan än den som ställt den ursprungliga frågan.
Herr talman! Jag vill rikta den första frågan till utbildningsminister Carl Tham. Studiemedlen spelar en mycket viktig roll för ungdomars möjligheter att bedriva högre studier. Studiemedelssystemet har utretts ett flertal gånger, och det har uppgivits, bl.a. av utbildningsministern själv, att ett nytt studiemedelssystem skall träda i kraft senast år 2000. Nu har jag läst i tidningarna att man på CSN, Centrala studiestödsnämnden, säger att detta inte är möjligt på grund av det s.k. millenniumskiftet. Man har alltså problem med datorerna. Min fråga är: Vad gäller? Avser utbildningsministern att lägga fram ett förslag i så god tid att det kan börja gälla år 2000, eller gäller CSN:s uppgifter?
Herr talman! Jag avser att förelägga regeringen ett förslag som innebär att ett nytt studiemedelssystemskall kunna träda i kraft år 2000.
Herr talman! Jag tror att alla i Sverige och internationellt med oerhörd spänning följer det som händer i Irak i dag. Vi vet att den svenska regeringen gör oerhörda ansträngningar direkt och via säkerhetsrådet. Men jag vill ändå fråga utrikesministern om inställningen till USA:s vilja att agera på egen hand i den här frågan. Vi vet att det nu händer en del positiva saker. FN:s generalsekreterare skall åka till Bagdad, och det händer även annat på det här området. Ändå kvarstår hotet om ett världskrig, initierat av USA. Jag vill fråga utrikesministern hur Sverige ser på detta. Anser Sverige att USA på egen hand skulle ha rätt att starta krig om Irak inte uppfyller vissa krav?
Herr talman! Den här frågan är mycket allvarlig. Det handlar inte om rätten för det ena eller andra landet att starta krig, utan det handlar om att få Saddam Hussein och den irakiska regeringen att samarbeta med FN, att sluta trotsa FN och att se till att de biologiska och kemiska vapnen förstörs som man har lovat. Det är inte konstigt att USA känner att de har ledningen i det här arbetet, eftersom det ju var USA som ledde koalitionen förra gången. Men jag konstaterar att även USA nu har ett stort intresse av att gå FN-vägen. Vi sätter alla vårt hopp till att FN:s generalsekreterare nu skall kunna hitta en lösning i Bagdad tillsammans med de irakiska ledarna.
Herr talman! Vi är överens om nödvändigheten av att få Irak att eliminera de stridsmedel som finns i landet. De är den ursprungliga källan till oro och orsaken till att världssamfundet agerar. Det är vi helt överens om. Men samtidigt måste det vara oerhört viktigt för Sverige att visa att det är FN som skall agera i form av sin generalsekreterare och sitt säkerhetsråd. USA skall inte enskilt ta sig rätten att agera om man inte direkt får kraven som vapeninspektörerna och FN ställer uppfyllda. Jag hoppas att det är den inställningen som Sveriges regeringen driver i säkerhetsrådet och i de direkta kontakterna med Irak.
Herr talman! Sverige arbetar mycket aktivt inom FN:s säkerhetsråd för att man där skall tala med entydig röst, så att Saddam Hussein förstår att det vad gäller kravet på regimen att förstöra massförstörelsevapnen faktiskt inte finns någon annan utväg än att efterkomma det samlade säkerhetsrådets krav. Sedan har det varit frågan om tekniker, om hur det här skall gå till. De frågorna hoppas vi alla att FN:s generalsekreterare nu skall kunna lösa tillsammans med det irakiska ledarskapet under sin resa till Bagdad.
Herr talman! Jag har en fråga till Thomas Östros om den storstadspolitiska proposition som enligt information från regeringen skall komma i maj. Statsministern har ju informerat om att Thomas Östros skall vara ansvarig för den propositionen. Det tycker jag verkar vara väldigt bra, eftersom jag tidigare har försökt debattera villkor för jobb och företagande i storstädernas förorter med näringsministern. Om man skall förbättra villkoren i storstädernas förorter, tror jag inte att det är en framkomlig väg att frågorna sköts från det departementet. Jag förstår att propositionen inte är färdig ännu, men med anledning av att Thomas Östros skall ansvara för den vill jag fråga på vilket sätt statsrådet tänker ta upp de olika förslag som finns om att underlätta framväxandet av företag i det sammanhanget. Jag tror att det är helt avgörande för att man skall kunna bekämpa segregationen är att människor får mer makt över sin egen tillvaro. Det handlar om att de skall få egna, riktiga jobb och om att man måste koppla loss tankarna på att bara omfördela resurser som skapats av andra vid tidigare tillfällen. Jag vill därför fråga Thomas Östros hur han ser på villkoren för jobb och företagande i förorterna.
Herr talman! Jag delar Karin Pilsäters uppfattning om att egenföretagandet är viktigt, inte minst i storstäderna. Det genomförs nu - och kommer att genomföras - åtgärder på en rad områden som syftar till att stimulera just egenföretagandet. Under denna svåra saneringsperiod har vi ändå t.ex. lättat skattebördan för småföretagare rejält. Det märks om man ser ett år tillbaka i tiden. Vi bedriver också ett förenklingsarbete på ganska bred front som handlar om att minska steget till att bli egenföretagare. Det tror jag kan vara särskilt viktigt i de delar av storstaden där man i dag upplever problem, fast de är så nära de möjligheter som också finns i storstäderna. Regeringen har tillsatt en utredning som ställer frågan om man rejält kan förenkla regelverket på skattesidan för småföretagare. Regeringen planerar också tilläggsdirektiv till den utredningen för att man skall kunna titta närmare också på redovisningsreglerna. Det finns ju ett viktigt samband mellan skatteregler och redovisningsregler. Till grund för allt detta måste man också föra en klok ekonomisk politisk för att hålla nere räntorna och se till att det över huvud taget finns en miljö för att driva företagande. Det innebär att det inte finns vilket utrymme som helst för att sänka skatter, t.ex. Det skulle ju kunna innebära ett dråpslag för företagarna i nästa skede, när räntorna stiger och efterfrågan på deras produkter försvinner. Småföretagarpolitik som riktas inte minst mot storstäderna måste vara en sammanhållen ekonomisk politik med såväl skatter, förenklingar som en stram ekonomisk politik som håller nere räntorna.
Herr talman! Självfallet krävs en ansvarsfull skattesänkningspolitik. Möjligen har vi litet olika uppfattningar om vilken typ av skattesänkningar som man kan genomföra och fortfarande ta ansvar för statsfinanserna. Från Folkpartiets sida tror vi att det är viktigt att faktiskt sänka skatterna på arbete, särskilt inom tjänstesektorn där skattekilarna får så stor betydelse. Även detta är extra viktigt just i storstäderna, eftersom tjänstesektorn nog har störst expansionsmöjligheter där. Men detta är fråga om mer generella förändringar, som vi kan lämna därhän till en annan debatt. Men jag vill ändå fråga Thomas Östros om villkoren för jobb och företagande mer specifikt i storstäderna. Som exempel kan jag nämna att av de 1 160 miljoner kronor som finns för regionalt utvecklingsstöd har endast 7 miljoner avsatts för Stockholmsregionen. Det innebär att de önskemål som finns om att mer specifikt kunna skapa stödstrukturer för invandrare som vill starta företag egentligen har mycket små möjligheter att rent praktiskt kunna genomföras. NUTEK, ALMI och andra sådana stödfunktioner som finns är mycket dåligt utbyggda och dåligt anpassade för de villkor som finns här. Kommer mer av den typen av förändringar som mer specifikt underlättar för jobb och företagande i storstädernas förorter att ingå i de konkreta förslag som kommer redan nu under våren?
Herr talman! Vi är precis i början av arbetet med en storstadsproposition som regeringen planerar att lägga fram i maj. Jag kommer inte här och nu att gå in på de exakta förslag som kommer att finnas i den. Låt mig bara påminna Karin Pilsäter om att det kanske viktigaste verktyget för att klara av att motverka gryende klasskillnader i storstäder är ett starkt välfärdssamhälle - stark skola, starka dagis och allt sådant som faktiskt ger människor ett stöd i livet så att de också skall kunna ta för sig av de möjligheter som finns. I den delen är det helt uteslutet att driva något slags allmän skattesänkningspolitik i den meningen som Karin Pilsäter menar. Vi går kontinuerligt igenom förenklingmöjligheter för att stimulera egenföretagande, och det skall vi fortsätta med. Det är klart att det är värt att även se över själva stöden som finns i de statliga organisationerna. Men det innebär inte något slags allmän skattesänkningspolitik för att försvaga välfärdssamhället i dessa delar av landet.
Herr talman! Just med anledning av hur viktiga skolan och barnomsorgen är för barn och ungdomar särskilt i de utsatta förorterna är det extra angeläget att man sätter in allt krut för att människor skall kunna få jobb. Som det ser ut i dag, som vi i Storstadskommittén tydligt visar, undergräver den stora arbetslösheten kommunernas möjligheter att erbjuda barn och ungdomar en vettig förskola och skola på grund av att invånarna i stället blir hänvisade till socialbidrag. Man kan inte se det på ett sådant sätt att man skall undvika satsningar på jobb för att på det sättet kunna gardera skolan. Jag tror att det är viktigt att statsrådet går in i detta arbete med kanske nästan motsatt ambition, att värna jobben just för att kunna värna skolan.
Herr talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. I tidningen Affärsvärlden lämnades för någon vecka sedan en presentation av statistik som visar sysselsättningsutvecklingen i vårt land. En brittisk ekonomhistoriker visade där att sysselsättningen i Sverige inte har varit lägre sedan industrialismens genombrott. Detta är naturligtvis allvarligt, eftersom enskilda människor inte får arbete. Det är också allvarligt eftersom skattekostnaderna för de människor som har arbete kommer att bli allt högre, och vi kommer att få allt svårare att klara finansieringen av vård, omsorg och skola och allt annat som vi tycker är angeläget. Kristdemokraterna och andra partier har presenterat förslag som går ut på att öka sysselsättningen framför allt i stället för att bekämpa arbetslöshetsstatistiken i vårt land. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern vad hon vill göra för att vända denna utveckling som måste vara skrämmande för varje politiker, för varje regering och för varje medborgare i Sverige.
Herr talman! Det kanske är viktigt att påminna om hur läget var 1994 när vi tog över makten. Då hade vi att bekämpa en mycket hög arbetslöshet. Vi hade att bekämpa en ständigt stigande statsskuld och ett budgetunderskott som var onormalt högt. Vi hade också att ta över en situation med ett antal jobb både inom offentlig verksamhet, nämligen 134 800, och inom privat sektor, nämligen 306 000, som hade försvunnit under de tre år som den borgerliga regeringen hade makten. Det var utgångsläget. Då började vi med att se till att få ordning på våra finanser. Nu ser vi att detta har skett. Parallellt med detta har vi också bedrivit ett bekämpande av arbetslösheten. Från att arbetslösheten 6,9 %. Det går alltså åt rätt håll med arbetslösheten. Däremot ligger sysselsättningen fortfarande på en låg nivå. Vi kunde i slutet av förra året dessbättre se att också sysselsättningen började röra på sig, och vi har relativt goda förhoppningar att den utvecklingen skall ta litet bättre fart under detta år.
Herr talman! Det var fortfarande väldigt litet svar och väldigt mycket historia, i vanlig ordning. Arbetsmarknadsministern talade om läget när Socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Det var knappast någon överraskning för Socialdemokraterna när de i valrörelsen lovade att de på mycket kort tid skulle halvera arbetslösheten i Sverige och utställde stora löften till svenska folket. Arbetsmarknadsministern övergick sedan till att diskutera framför allt arbetslösheten i stället för sysselsättningen. Alla måste ju vara utomordentligt bekymrade över en situation då allt färre människor av den totala arbetsstyrkan har jobb. Min fråga är: Vilka åtgärder vill regeringen vidta för att vända denna utomordentligt dystra situation som vi nu befinner oss i?
Herr talman! Får jag först tillåta mig en liten korrigering. Vi lovade inte att på mycket kort tid halvera arbetslösheten. Vårt löfte innebar att vi år 2000 skulle ha halverat arbetslösheten. Det är en viss skillnad, om man nu inte med en kort tid menar sex år. Vi är på god väg att nå det målet. Det var det löftet som vi gav. Därutöver är det självklart oerhört viktigt att åstadkomma fler jobb, fler riktiga jobb, att öka sysselsättningen. Men det får man bara om man bedriver en ekonomisk politik som möts av tilltro både i Sverige och runt om i världen. Nu möts den svenska ekonomiska politiken av den tilltron. Det betyder att vi nästan har halverat räntan - en viktig insats för företagande och för investeringar. Vi satsar 4 + 4 + 4 + 4 miljarder kronor, sammanlagt 16 miljarder kronor fram till år 2000 för att förstärka vården, omsorgen och skolan. Vi förbättrar företagandets villkor, och vi stärker konsumenternas köpkraft i Sverige. Det är den politik som vi tror skall leda till både en halvering av arbetslösheten och ökad sysselsättning.
Herr talman! Löftet var från början att arbetslösheten på ett år skulle gå ned till 5 %. Sedan korrigerades detta så småningom till att handla om den öppna arbetslösheten, vilken är enklare att klara av, eftersom det då i stor utsträckning blir en kamp om att lösa statistikproblem. Det är ju just detta som leder till denna situation med färre människor i sysselsättning. Det är ju detta som utgör det långsiktigt allvarliga hotet mot att klara av de offentliga åtagandena i form av vård, omsorg och skola. Allt färre skall finansiera allt större utgifter.
Herr talman! Jag tycker att Kristdemokraterna ägnar sig åt ett mycket föraktfullt tal när de säger: lösa statistikproblem. Menar Göran Hägglund att kunskapslyftet, att det ytterligare antal platser som vi har gett möjlighet till inom högskolan, att spetsutbildning, vare sig det gäller att lära sig IT-teknik eller att bli svetsare med spets, innebär att man löser statistikproblem? I så fall har vi väldigt olika uppfattningar om vad morgondagens arbetsmarknad kräver. Den kräver nämligen ökad kunskap och kompetens. Därför satsar vi på de arbetslösa. Och vi vet att en majoritet av dem inte ens har treårigt gymnasium bakom sig. De skall få en andra chans på framtidens arbetsmarknad nu när vi ser att sysselsättningen ökar.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson om Perssonpengarna. Det är pengar som har betytt väldigt mycket för verksamheterna inom landsting och kommuner. Diskussionen om dessa pengar har mest handlat om verksamheterna. Jag skulle vilja ställa en fråga, även om jag inte är säker på att jag kan få svar nu. Men det skulle vara intressant att få veta hur många jobb som har räddats genom dessa pengar och dessutom hur många jobb som kan skapas fram till år 2000.
Herr talman! Det som först har skett genom ökningen av de generella statsbidragen, de s.k. Perssonpengarna, är att vi har bromsat upp uppsägningsvågen i kommuner och landsting. Vi kunde vid årsskiftet 1997-1998 konstatera att den uppbromsningen har skett. Då har inte hela ökningen av de generella statsbidragen kommit i åtnjutande hos kommunerna än - 4 miljarder kronor 1997, 8 miljarder kronor När vi gör en bedömning av vad detta kommer att betyda i antal sysselsättningstillfällen fram till år 2000 landar vi på att 20 000 anställda kommer att beröras. Det är naturligtvis en bra utgångspunkt och en bättre möjlighet för att bedriva den här verksamheten.
Herr talman! Jag vill rikta en fråga till statsrådet Thomas Östros, som jag tycker under de senaste dagarna har visat en obotfärdighet och skotträddhet som politiker som förvånar mig. Han säger att EU och verkligheten hindrar honom när det gäller jobbskapande skattesänkningar inom tjänstesektorn. Detta är en linje men det här är fel av två skäl. För det första har vi här än en gång ett exempel på hur regeringen Persson förtalar EU och Europasamarbetet. För det andra rekommenderade EU kommissionen så sent som i måndags starkt medlemsländerna att sänka sådana kostnader som arbetsgivaravgifterna för att skapa jobb i medlemsländerna. Ändå skyller Thomas Östros på EU när han motsätter sig denna typ av skattesänkningar för tjänsteproduktion. Varför, Thomas Östros?
Herr talman! Jag får väl börja med att tacka för att Carl B Hamilton åtminstone är förvånad över att han nu behöver kritisera mig. Det största hindret mot en blomstrande privat tjänstesektor i Sverige och det största hindret som vi har upplevt under 1990-talet är det som Sverige har gått igenom i form av en ekonomisk depression. Det finns en del av vår samhällsekonomi som är känslig för när människor känner rädsla för att bli arbetslösa eller ser att staten har enormt stora underskott och vet att det kommer besparingar. Då blir man rädd. Man håller i pengarna och minskar den privata konsumtionen, vilket slår stenhårt mot den privata tjänstesektorn. I den meningen har ju det största hindret mot en tillväxt av privat tjänstesektor väldigt effektivt undanröjts under de senaste åren. Med ökad tillväxt, med de låga räntor som vi nu har och med den ökade konsumtion som är på gång kan vi se framför oss en mycket kraftig ökning av den privata tjänstesektorn under de närmaste åren. Detta är viktigt. I det avseendet måste man nog säga att Carl B Hamilton mycket aktivt bidrog till att svensk privat servicesektor trycktes ned rejält i skoskaften. Det förs en diskussion om det går att ytterligare förstärka en sådan här uppgång genom att på något sätt subventionera tjänstesektorn. Det första som man måste ha klart för sig är att det, om det finns pengar till att subventionera tjänstesektorn, finns en alternativ användning av de pengarna. En del av tjänstesektorn i Sverige som haft det mycket jobbigt under de senaste åren är den offentliga tjänstesektorn, alltså vården, skolan och omsorgen. Också den sektorn är oerhört viktig både för människors trygghet och för svensk arbetsmarknad. Vi har valt att satsa de 16 miljarderna, som vi efter ganska hårda år lyckats skrapa ihop, på just vård, skola och omsorg. Det innebär naturligtvis att någonting annat samtidigt väljs bort. Då koncentrerar vi oss först på det som är viktigast. I ett längre perspektiv - med en stark tillväxt, en bra budgetutveckling och ett läge där vi amorterar av på statsskulden - finns det en möjlighet att föra ett resonemang om andra åtgärder men det måste finansieras. Det som händer i den europeiska unionen är då intressant - detta med en diskussion om att öppna upp när det gäller momsen. Det gäller dock inte på kort sikt, utan det gäller på längre sikt när det finns resurser.
Herr talman! Thomas Östros kryper bakom EU:s momsdiskussion men EU riktar inga som helst hinder. Tvärtom uppmanar man medlemsländerna att skapa jobb genom att sänka sådana kostnader som arbetsgivaravgifterna i de olika medlemsländerna. Thomas Östros kan väl stå för sin hatt i stället för att luta sig mot EU:s knepiga momsdiskussion. Om Thomas Östros inte tycker om att tjänstesektorn främjas genom sänkta arbetsgivaravgifter, stå då för det och skyll inte på EU och EU-samarbetet! Vi behöver inte höra fler negativa kommentarer från den här regeringen om Europasamarbetet. Någon gång får väl regeringen bestämma sig. Var det så att den borgerliga regeringen lånade för mycket eller var det så att den lånade för litet? I fråga om Winbergs inlägg tidigare handlade den ena halvan om att vi lånade för litet och den andra halvan om att vi lånade för mycket.
Herr talman! Jag tror att Carl B Hamilton skulle bli ännu mer förvånad om han såg mig i hatt. När Carl B Hamilton själv litet grand i nattmössan talar om tjänstesektorn måste jag göra ett inlägg. Det avgörande misstaget, sett framåt, i ekonomisk politik som icke får återupprepas i Sverige är att sänka skatter utan att se till budgeten. Carl B Hamilton vet att man, om skatter sänks, måste se till att det dras ned någon annanstans; detta för att få det hela att gå ihop. Annars får vi underskott och stigande räntor, och därmed slås den privata servicesektorn ut. Det finns inget utrymme för stora skattesänkningar nu. Vi har mycket medvetet valt att, när vi får näsan ovanför vattenytan och när vi börjar få balans i budgeten och får litet mer utrymme att använda oss av, låta det gå till den del av tjänstesektorn som först måste få ett stöd. Det gäller alltså den offentliga tjänstesektorn - vård, skola och omsorg - och de 16 miljarderna. När vi gör det har vi naturligtvis valt bort någonting annat; det är riktigt. Då behöver vi inte gömma oss bakom någon regel eller någon paragraf. Vi satsar alltså först och främst på vården, skolan och omsorgen. I ett längre perspektiv är det intressant att EU, om det blir utrymme för att göra ytterligare insatser, nu för ett resonemang om att öppna för att använda momsen. Den svenska regeringens principiella hållning är att vi vill ha frihet att använda momsen. Det är väl inte bra om EU strikt reglerar den. Sedan får vi avgöra - om vi får den friheten och det finns ett utrymme. Budgetprövning, Carl B Hamilton, är viktigt! Man skall väga åtgärder mot varandra. Det har vi gjort. Nu satsar vi på vård, skola och omsorg.
Herr talman! Jag har en kort fråga till statsrådet Carl Tham. För väldigt länge sedan i en särskild debatt här i kammaren talade vi om biotekniken och dess möjligheter och problem. Och för väldigt länge sedan tog regeringen beslut om direktiv till en utredning i frågan. Jag skulle vilja höra om statsrådet vid något tillfälle tänker tillsätta en kommitté som skall ha att arbeta med de direktiven.

Herr talman! Det var ett vänligt och snabbt svar. Kanske kan ståtsrådet berätta mera om den saken - om det har skett i dag, om kommittén kommer att arbeta med den skyndsamhet som låg i den diskussion som vi hade på den tiden, eller om statsrådet kommer att låta frågan ta ännu längre tid än vad den tidsutdräkt har inneburit som varit sedan beslutet om direktivet fattades. Kommer brådska och detta med att det är angeläget att prägla statsrådets arbete med frågan i fortsättningen?
Herr talman! Det handlar om en parlamentarisk kommitté som skall arbeta med ett mycket stort och viktigt område. Kommittén skall inte bara själv analysera de här frågorna utan också nå många olika grupper och intressen i samhället för att dels lyssna på deras åsikter i dessa frågor och ta del av deras kunskaper, dels bidra till en dialog. Biotekniken innebär väldiga möjligheter. Sverige har här en mycket stark industri. Det gäller även mindre företag. Men biotekniken innebär ju också risker. Därför är det viktigt att noga analysera detta och att ha en bred diskussion. Jag anser således att det är viktigt att den parlamentariska kommittén får arbeta under en avsevärd tid. Tanken är att den skall sitta till år 2000.
Herr talman! I går besökte Thage G Peterson Örebro. Han passade då på att lägga ansvaret för den ekonomiska krisen inom försvaret helt och hållet på ÖB. Detta är av flera olika skäl inte korrekt. Skälen är för det första att regeringen direkt bär ansvaret för ungefär en tredjedel av de ekonomiska problem som vi nu ser, för det andra att ett socialdemokratiskt departement inte förmått matcha ÖB och för det tredje att det hela delvis faller tillbaka på ett bristfälligt underlag i fråga om försvarsbeslutet. Vi ser nu i mitt län en mycket besvärlig situation för försvarsindustrin. Regeringen, om man följer det förslag som nu föreligger, kommer att nödstoppa all forskning och utveckling, exempelvis vid Bofors. Man dömer då försvarsindustrin till sotdöden eftersom den kritiska kunskapsmassan går förlorad om man inte är intressant i internationellt samarbete. 1. Är man beredd att ompröva det förslag som nu ligger gällande nödstoppet av forskning och utveckling inom försvarsindustrin? 2. Är Thage G Peterson och regeringen beredda att ta fram det underlag för ett nytt försvarsbeslut som han i går i Örebro sade ännu inte fanns?
Herr talman! Frågeställaren är felinformerad på åtskilliga punkter. De ekonomiska obalanser som försvaret har redovisat för försvarsministern och regeringen uppkom inte på grund av den politiska inriktning som fastställdes i 1996 års försvarsbeslut. Det har för övrigt också ÖB själv framhållit. De svarta hålen uppkom genom att myndigheten har planerat in mer verksamhet i sina planer än den ekonomiska ramen medgav. 1996 års försvarsbeslut har därför ingen skuld i den nya situationen. Allt ekonomiskt underlag och alla siffror till försvarsbeslutet kom ifrån Försvarsmakten. Alla förändringar som regering och riksdag gjorde i ÖB:s förslag inför försvarsbeslutet stämdes av med ÖB och hans stab. En normal utgångspunkt för regering och riksdag är att man måste kunna lita på myndigheterna. 1996 års försvarsbeslut var finansierat till varenda krona, och t.o.m. överfinansierat. Herr talman! Det är också viktigt att påpeka att ÖB inte heller har skyllt på Försvarsbeslut 96. Han har varit tydlig på den punkten, och säger i en promemoria att de förändringar som regering och riksdag gjorde inte har haft någon inverkan på de nya underskotten eller obalanserna i försvarets ekonomi. Underskotten hade varit lika stora även utan regeringens ändringar. De svarta hålen har uppkommit genom att man på den militära sidan planerat in mer verksamhet än vad försvarsbeslutets ekonomiska ramar, som riksdagen fastställt, medgav. Det är inte aktuellt med något nytt försvarsbeslut. De två partier som står bakom försvarsbeslutet har inte på något sätt ansett att man skall behöva föranstalta om ett nytt försvarsbeslut. Det blir heller inte, som försvarsministern har framhållit flera gånger här i riksdagen, några nya pengar till försvaret. Överbefälhavaren har nu att rätta munnen efter matsäcken. ÖB har alltså inte fått något nytt uppdrag från regeringen att ta fram underlag för ett nytt försvarsbeslut. Försvarsministern granskar nu de förslag som ÖB har lagt fram. Regeringen har inte tagit ställning. Försvarsministern kommer tillbaka till regeringen och riksdagen på den här punkten.
Herr talman! Då är det underligt att vi moderater under ett par års tid har kunnat varna för precis den utveckling i försvarsindustrin i Karlskoga och i övriga landet som nu kommer. Möjligen har vi bättre tolkat innebörden av besluten. Jag noterar att Thage G Peterson över huvud taget inte svarar. Är man beredd att ompröva förslagen om nödstopp av forskning och utveckling inom försvarsindustrin, så att vi får ha kvar den försvarsindustri som är en förutsättning, också om man följer socialdemokratisk försvarspolitik, för att kunna anpassa och återta svenskt försvar? När det gäller vem som har ansvar för vad rekommenderar jag Thage G Peterson till läsning den PM jag har i handen från Försvarsmakten och högkvarteret, daterad den 12 december 1997. Där går man igenom var det ena och det andra i det ekonomiska underskottet så att säga kommer ifrån. Ett problem med det försvarsbeslut som fattades var att underlaget var bristfälligt. Det underlaget bär den socialdemokratiska regeringen ansvar för. Nu säger vi från vår sida att vi ser att det socialdemokratiska försvarsbeslutet redan har havererat. Alltså bör man påbörja arbete med att ta fram ett nytt beslut, och därmed också ett nytt underlag. Så när Thage G Peterson...

Herr talman! Det är närmast försvarsministern som kommer att svara på den frågan. Men eftersom frågeställaren ställer frågan utifrån besöket i Örebro i går vill jag ändå få säga följande: I Försvarsbeslut 96, som jag ansvarade för, skyddades försvarsindustrin. Det var Socialdemokraterna och Centerpartiet som gjorde detta. Materialbeställningarna fullföljdes. Över 17 miljarder kronor per år öronmärktes för materiel, och speciella pengar, 550 miljoner kronor per år, avsattes för utvecklande verksamheter och speciellt viktiga teknologiområden. Försvarsindustrin, inklusive de fackliga organisationerna, var mycket nöjda med 1996 års försvarsbeslut. Jag vill återigen säga att det ekonomiska underlaget, varje siffra och varje uppgift, kom ifrån Försvarsmakten. Detta har heller inte överbefälhavaren och Försvarsmakten förnekat. Allt sifferunderlag kollades med Försvarsmakten. Alla beräkningar som regeringen använde i 1996 års försvarsbeslut kom från högkvarteret. Herr talman! Den moderata försvarspolitiken är inget att yvas över. Moderaterna ställde sig ju vid sidan om försvarsbeslutsarbetet. De hoppade av försvarsberedningen under dunder och brak. Vår inbjudan till Moderaterna att diskutera försvarsfrågor svarade man nej på. Moderaterna ville så att säga inte vara med och påverka ett av de viktigaste beslut som har fattats av den här riksdagen. Därför tycker jag att Moderata samlingspartiets representanter borde tala med litet mindre bokstäver. Och framför allt: När de vill tala bör de använda korrekt material, och inte dåligt material.
Herr talman! Jag vill rikta min fråga till socialminister Margot Wallström. Den gäller vår kunskap om bakomliggande faktorer till varför sexuella övergrepp mot barn förekommer. Vi har fått lära oss att övergreppen förekommer i alla typer av relationer och samhällsklasser samt att både män och kvinnor är och kan vara förövare. Det finns flera orsaker att utreda hur verkligheten ser ut.

Herr talman! Jag vill bara komplettera kort med att fråga: Kommer man då också att titta på om detta förekommer särskilt frekvent i vissa relationssituationer?

Herr talman! Jag vill bara säga att det självfallet kan bli tungt för samhället att få veta hur detta ligger till. Men jag vill gärna uppmuntra regeringen att inte dra sig för att ta reda på hur det i verkligheten ligger till, så att vi kan komma barnen till hjälp.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson. Den handlar om den framtida byggforskningen. Den statliga utredningen om plan-, bygg och bostadsforskning har varit på remiss. Jag har läst många kritiska remissvar, och jag förmodar att ministern också har läst dessa. Utredningen föreslår, vad jag förstår av kortsiktiga besparingsskäl, en avlövning och en uppstyckning av Byggforskningsrådet, BFR. Min fråga till ministern är: Kommer regeringen att forcera fram en proposition i ärendet nu i vår, eller kommer regeringen att invänta den forskningspolitiska utredningen i höst?
Herr talman! Det är riktigt som Per Lager säger att vi har haft en utredning som har tittat på den framtida utvecklingen för Byggforskningsrådet. Den frågan har varit på remiss. Utredare var Ulf Göransson, tidigare generaldirektör i Arbetsgivarverket. Den här frågan bereds nu i Regeringskansliet. Jag kan inte svara på hur vi kommer att hantera frågan. Jag kan bara konstatera en sak, nämligen att jämfört med vad industrin och de enskilda företagen satsar på forskning i vårt land är det faktiskt inte så väldigt mycket som byggbranschen själv satsar på forskning. Jag ber att få återkomma till hur vi skall hantera detta, men vi måste göra någonting på byggforskningens område.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Egentligen fick jag inte svar på min huvudfråga om det kommer en proposition eller inte, men det kan ju vara. Vad jag skulle vilja följa upp med är just det som ministern nämnde sedan, nämligen var ansvaret skall ligga. Jag har tidigare ställt en fråga om miljöforskningen och var det nationella miljöforskningsansvaret finns. Nu vill jag ställa samma fråga här. Finns det något nationellt byggforskningsansvar och var skall det ligga? Vem tar det ansvaret?
Herr talman! Jag kan inte svara på om det kommer en proposition eller i vilken form den propositionen kommer, om den kommer som en särproposition eller läggs in i något annat. Det är just den frågan som bereds. Visst är byggforskningen viktig, men den kan bedrivas på litet olika sätt. Låt mig också påminna om att många av högskolorna i vårt land i dag bedriver en mycket framstående byggforskningsverksamhet. Nu håller vi på att bygga upp intressanta forskningsmiljöer runt om i landet på våra högskolor. Jag tycker att detta definitivt är en sådan intressant forskning som hör hemma i dessa forskningsmiljöer.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Thage G Peterson. Den gäller någonting som kallas för MAI, multilaterala avtal om investeringar. Det pågår förhandlingar inom OECD, och de skall vara klara i april. Målet med dem är att skydda utländska investeringar. Det är en interpellationsdebatt i morgon där det kommer att debatteras hur det här påverkar uländerna. Jag vill ta upp frågan redan i dag. I morse kunde vi höra på radio att det kommer att beröra alla områden, även kulturområdet. I Frankrike är det stora protester. Man säger att en stat inte kommer att kunna gynna sin egen filmindustri. Avtalet går ut på att man inte får gynna den inhemska investeringen, utan utländska investerare skall ha minst lika god behandling. De kan tydligen t.o.m. få en bättre behandling. Jag undrar hur det här kommer att se ut på kulturområdet. Många länder har begärt undantag när det gäller sociala tjänster, film, radio och TV och en hel del andra områden. Sverige har knappast begärt några undantag alls. Hur kommer regeringen att arbeta för att dessa försäkringar för utländska investerare i olika länder skall kunna underordna sig de internationella konventioner som vi har skrivit under när det gäller skydd för miljön, skydd för mänskliga rättigheter och skydd för kvinnor? Jag är mycket orolig för att vi här har ett problem under uppsegling som inte alls är uppmärksammat i den utsträckning som det borde vara.
Herr talman! Först tyckte jag att frågan luktade utrikeshandelsministerns, men den är nog både näringsministerns och kulturministerns. Jag har inte tillräcklig information eller kunskap för att svara på denna till synes mycket invecklade fråga. Men Lena Klevenås har gjort mig tillräckligt intresserad för att gå hem och läsa på en del. Debatten är ju i morgon i riksdagen. Jag hoppas att Lena Klevenås deltar i den debatten och ställer sina frågor till det statsråd som har det formella ansvaret för frågans hantering. Jag är ledsen, men något ytterligare svar blir det inte från min sida.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till skatteministern. Bland de viktigaste sakerna för oss människor är hur vi bor. Då konstaterar jag att boendekostnaderna i Sverige är bland de högsta i världen. Över 30 % av en disponibel inkomst går till hyran. Jag konstaterar också att hushållen kläms åt från två håll, dels genom att skatterna tar alltmer av inkomsten - vi har inkomstskatter, skatter på bensin, energi osv. - dels genom de höga boendekostnaderna. Hyran eller avgiften, kostnaden för boendet, består till stor del av skatter där fastighetsskatten för många är direkt förödande. Så kommer jag då till min fråga. Det har rapporterats i medierna att statsrådet Östros menar att inga skattesänkningar är att vänta. Innebär detta att fastighetsskatten inte kommer att sänkas om valet ger som resultat att Socialdemokraterna kommer att vara kvar i regeringsställning i höst?
Herr talman! På den sista frågan hoppas jag att jag kan svara ja, dvs. att vi sitter kvar i regeringsställning i höst. Men när det gäller själva skattesänkningsönskningen är det ju så att om man inte bryr sig om konsekvenserna i andra ändan kan man lova ut skattesänkningar. Det vore kanske ett ganska trevligt uppdrag för en skatteminister att lova ut skattesänkningar till alla möjliga grupper och alla möjliga ändamål. Men när det hänger ihop och vi faktiskt har en regering som strävar efter att hålla ihop inkomster och utgifter innebär skattesänkningar också någonting i andra ändan. Det vet vi att det gör också för Inga Berggrens parti. Moderaterna har ju föreslagit mycket stora skattesänkningar, uppemot 100 miljarder under ett par år framöver. Konsekvenserna av detta är också förskräckande, inte minst för vård, skola och omsorg. Det blir 17 miljarder kronor mindre i kommunerna år Vad har det att göra med fastighetsskatten? Jo, skatter och utgifter har ett samband. Man vill gärna sänka skatten, men då måste Moderaterna också våga prata om det som man skall göra när det gäller välfärden. Fastighetsskatten höjdes för ett par år sedan som ett av många beslut för att sanera statens finanser. Utgångsläget var ju räntor som låg skyhögt över dem vi har i dag. Vad tror Inga Berggren att det betyder för bostadskostnaden? När vi har fått ned räntorna och halverat de räntor som styr boendekostnaderna innebär det minskade kostnader på 1 500 kr i månaden netto för en familj som har en halv miljon i skuld på en bostadsrätt eller en villa när man får en chans att lägga om lånen. Och det är ju ganska vanligt, inte minst här omkring. Var räntorna ligger betyder oerhört mycket för bostadskostnaderna. Vad var det som fick upp räntorna, Inga Berggren? Det var när ni sänkte skatter utan att finansiera dem och underskotten ökade. Jag kommer inte nu att tala om exakt vilka skatter som kommer att förändras framöver. Det beror på budgetläget och vad vi prioriterar när vi har resurser. I den meningen kommer jag inte att ge något löfte. Skattesänkningar skall finansieras och vägas mot andra angelägna verksamheter.
Herr talman! Jag vill diskutera framtiden, Thomas Östros. Det var så jag ställde min fråga. Jag vill specifikt diskutera fastighetsskatten. Den frågan har debatterats, och det kan inte vara Thomas Östros främmande att alla, hyresgästerna, bostadsrättsföreningarnas representanter, villaägarna osv., har framfört att det finns oro bland människor när det gäller boendekostnaderna. Inte minst den senaste höjningen av fastighetsskatten plus de höjda taxeringsvärdena har varit förödande för många. Det har betytt att tryggheten har raserats för väldigt många. Jag tycker inte att det är rimligt.
Herr talman! Jag försöker just diskutera framtiden och vilka prioriteringar som är viktiga framöver. Inga Berggren kommer inte att få några konkreta löften om en sänkning av fastighetsskatten eller bevarande av fastighetsskatten. Det beror på det läge vi befinner oss i, vilka resurser vi har och vad vi prioriterar först. Låt mig påminna Inga Berggren om den moderata fastighetsskattepolitiken. Man skryter landet över om att man vill sänka fastighetsskatten. En del av finansieringen av den sänkta fastighetsskatten är att man vill minska avdragsmöjligheterna för skuldräntorna på boendet. Vad betyder det här i Stockholm när en ung barnfamilj skall sätta bo och köpa ett hus eller bostadsrätt? Man får sänkt fastighetsskatt, visserligen, men man får en fördyrad finansiering eftersom man måste ta ett lån för att ha en rimlig chans att köpa en bostad. Inte ens för moderaterna blir frågan enkel. När det gällde höjningen från 1,5 till 1,7 var valet mycket tydligt. Moderaterna ville snabbare skära ned räntebidragen till de nybyggda fastigheterna. Vi sade: Vi måste få in de pengarna på något sätt, men då är det bättre att vi alla bär dem i form av fastighetsskatt. Moderaterna var beredda att sätta ett antal bostadsrättsföreningar och andra i konkurs för att folk skulle få behålla fastighetsskatten och sänka den.
Herr talman! Jag har en fråga till utrikesministern, som handlar om Kosovo. Situationen i Kosovo har ju varit allvarlig under flera år, men under det senaste året har det blivit värre. Nu cirkulerar en del rykten och det finns en stor oro hos kosovoalbaner i Sverige att Arkan nu skulle vara beredd att gå in i Kosovo med en etnisk rensning. Samtidigt skulle man ratificera avtalet med Sverige när det gäller flyktingåtervändandet, men det har man inte gjort. En del kosovoalbaner har åkt från Sverige och det är fortfarande planerat att man skall åka tillbaka. Min fråga till utrikesministern är: Har man från regeringen hört de här ryktena? Ligger det något i att man är beredd att gå in i Kosovo med etnisk rensning? Är regeringen beredd att avvakta med utvisning av kosovoalbaner från Sverige tills man har ratificerat och tills situationen har blivit lugnare och säkrare i Kosovo?
Herr talman! Läget i Kosovo är synnerligen explosivt. Stora insatser måste göras för att lugna ned stämningarna och få kosovoalbaner att samverka med serberna. Det går alltid en massa rykten om att den ena och den andra skall göra saker och ting. Jag hoppas att det inte är sant och att de inser att de faktiskt måste samverka. En annan sak är att vi nu äntligen har fått myndigheterna i Belgrad att förstå att man måste göra ett avtal också med Sverige om att ta tillbaka sina medborgare, nämligen de som är av kosovoalbanskt ursprung och inte har asylskäl och därför skall tillbaka. Detta är viktigt i princip. Alla länder har ju en skyldighet att ta tillbaka sina medborgare och inte stänga dem ute. Det är inte ratificerat och klart än. Vi utgår från att myndigheterna i Belgrad lever upp till vad de har lovat oss. Vi kommer sedan att göra en bedömning, som vanligt, från fall till fall vad gäller individerna. Om det hela skulle urarta i Kosovo är det ju inte möjligt att skicka tillbaka människor dit.
Herr talman! De rykten som går har varit ganska intensiva sista tiden. Precis som utrikesministern sade är situationen explosiv i det här området. Sverige har ju skickat tillbaka människor till Kosovo även innan man har ratificerat. Även om man kommer att ratificera är situationen så allvarlig där nere att många kosovoalbaner lever i stark oro här i Sverige. Grundprincipen att varje land skall ta tillbaka sina medborgare är ju givetvis viktig. Har inte regeringen övervägt att inte bara göra en individuell prövning utan faktiskt låta kosovoalbaner som finns här i Sverige få stanna här så länge situationen är som den är där nere?
Herr talman! Vi litar självfallet på att våra myndigheter med de informationer de har om läget i andra länder gör bedömningar enligt den lagstiftning vi har när det gäller frågan att skicka tillbaka människor. Det tror jag att det också finns anledning för riksdagens ledamöter att göra.